Fru talman! Jag kan bara konstatera att skattesamtalen håller på att lägga en död hand över det mesta som vi skall åstadkomma i riksdagen. Man hänvisar hela tiden till dem. Ändå gjorde man just den här lilla förändringen utan att avvakta skattesamtal eller någonting annat; man bara lade fram den. Samtidigt var man själv mycket medveten om att huvudskälet till att man var tvungen att vidta en nödåtgärd, att sätta en lapp till på lapptäcket på energiskatteområdet, var de höga energiskatterna. Både skogsindustrin och den kemiska industrin säger att den absolut bästa lösningen är sänkta energiskatter, inte dessa nödåtgärder som vidtas när det ploppar upp en tillfällig kris, t.ex. att ett företag säger att det skall läggas ned om det inte får en skattelindring. Förre finansministern lovade i valrörelsen just detta företag att man skulle göra någonting, och sedan verkställdes detta trots all kritik på grund av att det var ett dåligt underlag och att det inte gick att se konsekvenserna av det. Man för alltså över konkurrenskraft från en industrigren till en annan. Jag utgår från att man gör det helt medvetet. Finansministern säger att vi måste ha ett enhetligt och enkelt system. Det här är ett tecken på att det inte är så. Jag undrar: Vad händer när sågspånsindustrin kommer och säger att de vill ha en speciell skatt på sågspån därför att de annars inte kan göra board? Skall man gå ut med en ny lapp? Skall finansministern fara runt som en rörmokare och lappa och laga så fort det läcker någonstans? Det går inte att fortsätta på det sättet. Det bästa vore att så snart som möjligt sänka energiskatterna. Det vore det bästa både för skogsindustrin och för den kemiska industrin, i stället för dessa mycket märkliga lösningar. Finansministern säger också att det inte finns belägg för några negativa effekter för skogsindustrin. Men jag har belägg för det, och jag tror inte att de siffror jag har är felaktiga. Det finns alltså råtallolja som den kemiska industrin inte kan använda för förädling, och det är den som har lövinblandning. Den kan man bara elda. Skogsindustrin eldar den själv, då ingen annan kan använda den till eldning därför att de inte har ungnar som är så syretåliga att de kan göra det. De får då betala skatt, trots att det egentligen inte finns någon alternativ användning. Hur kan man försvara det? Man tror sig ha löst ett problem, men man har skapat ett nytt. Grunden till alltihop är våra höga energiskatter. Jag tycker i och för sig att finansministern tillstår det. Det framgår av hela propositionen som låg till grund för beskattningen av råtallolja att man försöker klara detta genom att hitta en nödlösning. Moderaterna var emot det, men vi var inte det enda partiet här i kammaren som var emot det. Även partier som godtog det var ganska klarsynta och insåg att man nog hade skapat ett nytt problem genom att göra det här. Frågan är om man bara kan vänta. Nästa fråga är: När kommer det att hända någonting på energiskatteområdet? Eller skall vi få se att nästa proposition kommer när man skall lösa något annat problem?
Fru talman! Beskattningen av råtallolja beslutades i kammaren innan de egentliga skattesamtalen hade kommit i gång, som skedde nu i vintras. Jag tror inte att interpellanten kan vända ut och in på det argumentet. Om man under resans gång, dvs. när det pågår skattesamtal om både energibeskattning och annat, inte kan göra någonting även om det uppstår problem som man måste åtgärda inträffar det ju en viss handlingsförlamning. Däremot är det självklart, att om man vill se till systemet som sådant när det gäller energibeskattningen skall man inte gå före de samtal som nu pågår och där man försöker hitta en helhetsbild på energibeskattningens område. Regeringen har aldrig påstått att ett motiv till skatten på råtallolja är att den rent faktiskt har kommit att ersätta fossil eldningsolja som bränsle. Genom att råtallolja kan ersätta eldningsolja som bränsle har dock obeskattad råtallolja haft en kostnadsfördel gentemot fossil eldningsolja. Beskattning av eldningsolja drev därför tidigare indirekt upp priset på råtalloljan. Det var skälet till att man i det läget förra året var tvungen att göra någonting. Jag sade redan tidigare att det här inte är den perfekta lösningen, utan det finns en del konsekvenser som måste hanteras i fortsättningen. Det var det jag ville understryka, dvs. att det efter tre fyra månader inte kan sägas exakt vilka effekter det handlar om, varken i kronor och ören eller på annat sätt. Därför får man försöka hantera den nya situationen i dess helhet och det här speciella problemet.
Fru talman! Den första frågan i mitt första inlägg gällde principlösheten. Eftersom det här är ett biobränsle skulle det följaktligen inte beskattas på det här sättet. Att det fanns en kostnadsfördel beror på att det är ett biobränsle. Då finns det fler bränslesorter som också har en kostnadsfördel. Det argumentet håller inte på något sätt. Finansministern tycker tydligen ändå att det inte var ett perfekt beslut. Det tar jag som ett erkännande av det jag sade om att detta inte var ett perfekt beslut och att man förmodligen måste göra någonting. Jag drar då den slutsatsen, som all industri drar oavsett om det är skogsindustri, kemisk industri eller annan industri, att man måste sänka energiskatterna totalt sett. Man kan inte fortsätta att lappa och laga på det här sättet. Det är alltså bara energiskatterna som är skälet. Det framgår också av propositionen, och det sägs i klartext i finansministerns svar, att det är de höga energiskatterna som har gjort att vi kommit dit. Att säga att råtalloljan hade en kostnadsfördel när den eldades är helt felaktigt. Då måste man säga att andra biobränslen också har det. Man trodde sig alltså lösa ett problem genom att den kemiska industrin skulle få tillgång till råtallolja till ett hyggligt pris. Man lade sig alltså i marknaden genom att ta det här beslutet. Det var det man gjorde från regeringens sida. Man flyttade konkurrenskraft från en industrigren till en annan. Jag tycker inte att man skall använda den beslutande makten till att göra på det här sättet, utan det måste marknaden klara av själv.

Fru talman! Catharina Hagen har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till ett förslag om slopad förmögenhetsskatt. Mellan regeringen och övriga riksdagspartier förs för närvarande diskussioner om skattesystemets framtida utformning. Jag vill därför inte nu ta ställning till frågan om förmögenhetsskattens framtid.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Men jag är inte nöjd med det, för även här hänvisar regeringen genom finansministern till skattesamtalen. Man är inte beredd att ha en offentlig åsikt heller i denna skattefråga. Detta tycker jag är djupt otillfredsställande. Debatter med argument för och emot bl.a. förmögenhetsskatten måste ju föras offentligt, och den måste föras nu. Det finns flera skäl till detta. Ett skäl är att vi har en skriande brist på arbetsgivare. Många av småföretagarna är över 50 år. Jag tycker att det är viktigt att bevaka att de unga tycker att det är värt mödan och risken att starta företag och att göra det i Sverige. Det är ju inte utflyttningen av storföretagen som är det största problemet, utan det är flytten av tiotusentals små företagare som antingen har flyttat eller överväger att lämna Sverige. Andelen egenföretagare inom OECD är lägst i Sverige, och vi har nyligen sett siffror på att nyföretagandet återigen sjunker från en redan mycket låg nivå. Ett annat skäl är att beroendet av storföretagen i vårt land är mycket stort. De många utländska uppköpen är dessutom till stor del fråga om sammanslagningar och rationaliseringar. Vad vi behöver är alltså växande småföretag som kan ta över det tomrum som storföretagsflytten lämnar. Det finns också en flod av vittnesmål från företagare - även långtidsutredningen pekar på det - om att majoriteten av företagsledningarna i Sverige tycker att företagsklimatet är sämre i Sverige än i många andra länder. Kunskapen om villkoren i andra länder är ju i dag mycket större och mycket mer spridd, för tack vare Internet, mediernas bevakning och allt vårt resande känner vi till hur det står till i andra länder. Bl.a. vet vi att förmögenhetsskatten har tagits bort i många länder, t.ex. Danmark, Tyskland, Italien, Irland, Belgien osv. Men i vårt land har socialdemokratin lagt extra höga skatter på entreprenörskapet och det produktiva sparandet. Ett annat mycket viktigt skäl är att vi bevittnar en utflyttning av människor och kapital som är annorlunda i dag än förr. Det råder det absolut ingen tvekan om. Av en årskull på drygt 3 000 civilingenjörer flyttar i dag drygt 30 %. När det gäller hela gruppen av högskoleutbildade flyttar tre gångar så många i dag som i början på 90-talet. I tidningen Businessweek hade man för ett tag sedan en artikel där man just skrev att om regeringen inte gör någonting, kommer företag och kunniga personer i Sverige att fortsätta att rösta med fötterna. Detta bekräftas också av en rad internationella undersökningar som mäter ländernas förmåga att behålla välutbildad och kvalificerad arbetskraft. Sverige placeras här långt ned på listan tillsammans med Colombia och Filippinerna. Att regeringen ändå ser faran med förmögenhetsskatten tycker jag klart framgår av det ganska principlösa förhållande som råder, nämligen att stora ägare på A-listan är befriade från förmögenhetsskatt. Mot bakgrund av detta och vad jag tidigare har sagt vill jag fråga finansministern: Är det verkligen rimligt att ha ett sådant förhållande? Tycker inte finansministern att förmögenhetsskatten är ett problem rent generellt när det gäller utflyttningen av kapital, människor och företag från Sverige?
Fru talman! Catharina Hagen har ställt en fråga till mig om förmögenhetsbeskattningen. Hon har fått ett tydligt och konkret svar. Att hon sedan inte gillar innehållet i svaret må vara en sak. I svaret åberopar jag de skatteöverläggningar som skall ske. Jag antar att om vi före skatteöverläggningarna hade preciserat regeringens politik på alla punkter och i alla sammanhang hade talat om exakt vad som skulle ingå i det skatteförslag som kan komma att diskuteras, hade Catharina Hagen förmodligen haft det omvända argumentet att man inte vill ha en diskussion med övriga partier. Jag ger inte mycket för det argumentet. Jag tycker inte att det finns skäl att i det här läget ägna tid åt att gå igenom hela Sveriges ekonomi. Sverige hade 1998 en oerhört stark tillväxt. Det var ett av de främsta sysselsättningsåren sedan många år tillbaka, kanske sedan 15-20 år tillbaka, med 58 000 nya arbetstillfällen och en utomordentligt god tillväxt i företagen i vårt näringsliv. Det kontrasterar mycket skarpt mot den mycket mörka och felaktiga bild som
Fru talman! Jag frågade finansministern om han tänkte lägga fram ett förslag om ett slopande av förmögenhetsskatten. Min fråga gällde ju inte exakt hur hela skattepaketet kommer att se ut, för jag förstår att finansministern har svårt att lämna besked om det i dag. Men jag tycker att det vore rimligt att få höra finansministerns syn på förmögenhetsskatten. Jag för gärna en debatt. Det är ju inte alls så att vi moderater inte tycker om att ta debatt i dessa frågor, utan vi tycker att det är viktigt att höra vad våra motståndare i många fall tycker i dessa frågor. Jag måste säga att finansministerns beskrivning av hur det ser ut i Sverige i dag kontrasterar väldigt starkt mot min och många andras uppfattning. Den kunskapsflykt vi ser i dag är ju väldigt allvarlig, inte bara för att det försvinner skattepengar genom att kapital flyttar ut från landet, som är allvarligt i sig, utan även sysselsättningen på kort sikt, vilket också är allvarligt. Men det värsta är den kunskap och den entreprenörsanda som flyttar ut i och med att det är de duktigaste personerna som flyttar ut. Effekterna av utflyttningen tror jag inte att man kan se på kort sikt. Det värsta är att tillväxten och utvecklingen i Sverige kan komma att bli mycket sämre än vad den annars hade varit. Jag tror inte alls att dessa människor väldigt lätt kommer tillbaka, för de kommer att vänja sig vid ett mycket bättre klimat både när det gäller väder och vind men även när det gäller skatter och annat utomlands. De människor som flyttar ut i dag gör det inte för att arbeta i svenska dotterbolag utomlands, utan många av dem som flyttar ut gör det för att kanske arbeta i ett amerikanskt företag i Japan eller i ett tyskt företag i Italien, så de är ju oerhört internationella. Därför är banden med Sverige mycket svagare än vad de var förr. De som jag tycker mest synd om är ju inte de som flyttar utan de som blir kvar, för det är de svagare som blir kvar. Svårigheten i den här debatten är att bevisa skadligheten med utflyttningen. Jag inser väldigt väl att det är svårt att bevisa den. Men jag tycker att det är väldigt allvarligt och att man måste ta till sig detta, även om det är svårt att ha konkreta bevis just i dag. De företagare som flyttar är många gånger företagare i de expansiva branscherna IT, data och telecom. Tröskeln för dem att flytta är ju väldigt låg. De unga människorna är insiktsfulla, de är lättfotade och de är rationella. De flyttar därför att villkoren är bättre i andra länder. T.ex. är tillgången på riskkapital mycket bättre i andra länder, därför att där beskattas inte riskkapital på samma sätt som i Sverige. Kravet på avkastning på riskkapital är inte lika stort där som det är i Sverige, för i Sverige tar ju staten en del av riskkapitalet i form av förmögenhetsskatt. Jag tror att det är viktigt att vi inte förlorar mer tid, utan vi måste verkligen inse faktum och göra någonting åt detta väldigt snart. Jag tycker också att förmögenhetsskatten är en orättfärdig skatt, för den innebär egentligen att inkomsterna beskattas tre gånger. Dels betalar man inkomstskatt, dels skatt på avkastning på kapital och sedan förmögenhetsskatt tredje gången. Den låga avkastning som aktiemarknaden har i dag och de låga räntorna gör dessutom att förmögenhetsskatten många gånger är konfiskatorisk. Den tar långt över hundra procent av avkastningen. Bl.a. Skandia funderar nu på att gå till Europadomstolen med dessa frågor för att se om det kan vara rimligt att vi har det på det viset. Jag tycker också att förmögenhetsskatten ger fel signal. Man uppmuntrar inte sparande, utan man uppmuntrar snarare till att slösa. Det tycker jag är att ge fel signal. Jag beklagar djupt att finansministern inte ens vill debattera förmögenhetsskattens verkningar i Sverige. Finns det ingen möjlighet att få något uttalande när det gäller finansministerns syn på förmögenhetsskatten?
Fru talman! Elver Jonsson har i en interpellation bl.a. frågat om regeringen avser att snabbt se över skatte och avgiftsreglerna för tjänster inom servicesektorn och om regeringen är beredd att frågekomplexet tas upp i de nu pågående skatteöverläggningarna. Den privata servicesektorn är en viktig bransch som kommer att växa med eller utan subventioner. Det största hindret för en expansion har varit den ekonomiska krisen och den nedpressade privata konsumtionen. Det hindret är nu undanröjt. Aktuella bedömningar visar på en kraftig expansion av den privata tjänstesektorn. Elver Jonsson hävdar att den informella ekonomin, särskilt den svarta marknaden, växer i Sverige och att den höga skattekvoten bidrar till detta. Jag vet inte vilka undersökningar som Elver Jonsson grundar denna bedömning på. De analyser som gjordes av visade inte på någon trendmässig ökning av den svarta sektorn i Sverige. Internationella jämförelser - låt vara att dessa är svåra att göra - visar inte heller att den svarta sektorn skulle vara större i Sverige än i andra länder med lägre skattekvot. Det finns tvärtom exempel på motsatsen. I en EU-rapport 219) redovisas bedömningar om att den informella sektorn uppgår till ca 5 % av BNP i de skandinaviska länderna, Irland, Österrike och Nederländerna men till över 20 % i Italien och Grekland. Övriga länder hamnar mellan dessa två grupper. Detta innebär inte att förekomsten av svarta arbetsmarknader inte skulle utgöra något problem. Ett av problemen tar Elver Jonsson själv upp, nämligen den snedvridning av konkurrensen som uppkommer mellan företag med god moral och de företag som opererar på den svarta marknaden. Det finns emellertid inte några enkla samband mellan förekomsten av svartarbete och skattetryckets höjd. Elver Jonsson frågar också om regeringen avser att ta upp frågan om hushållsnära tjänster i de pågående skattesamtalen mellan de politiska partierna. I överläggningarna deltar samtliga riksdagspartier. Regeringen kommer att ha en öppen attityd till och lyssna på alla förslag som syftar till att stärka tillväxten och sysselsättningen. I detta sammanhang får frågan om beskattningen av hushållsnära tjänster prövas i relation till andra åtgärder med samma inriktning. Huvudlinjen från regeringens sida är brett inriktade justeringar av skatteuttaget på förvärvsinkomster i syfte att stimulera arbetsmarknadsdeltagande, arbetsutbud, sysselsättning och utbildning och där det - när det föreligger ett offentlig-finansiellt utrymme - gäller att reducera såväl genomsnittsskatter som marginalskatter. Ambitionen är, liksom den var i arbetet på 1990/91 års skattereform, att åstadkomma förbättringar där skattereglerna bör vara så enkla, neutrala och likformiga som möjligt.
Fru talman! Först vill jag tacka för svaret och hälsa Bosse Ringholm välkommen i ämbetet. Vi har ju setts i andra sammanhang. Finanser och arbete ligger nära varandra. Dessa områden går sällan på skilda spår. De hänger nästan alltid samman. Låt mig börja med det som är positivt. Finansministern avslutade med något av en programförklaring, att huvudlinjen skall vara att man söker sig tillbaka till intentionerna bakom 1990/91 års skattereform. Det skall vi hålla finansministern räkning för. Han säger också att han vill stimulera arbetsmarknadsdeltagande, arbetsutbud, sysselsättning och utbildning etc. Problemet har varit att vi har fjärmat oss från den i och för sig förnämliga skattereformen. Vår nuvarande regering har närmast ökat på skatterna, så att vi har kommit för långt ifrån skattereformen. Vi har dessutom ett antal skadliga skatter. Med skadliga skatter menar jag, fru talman, de skatter som hindrar nya jobb. När finansministern var nytillträdd AMS-chef hade jag tillfälle att nämna att bemanningsföretagen var de som ökade starkast. De hade en mycket kraftig expansion. Det finns ett tryck på att öka tjänstesektorn. Det är bra. Det finns ett sådant behov. När industrisektorn har sjunkit så kraftigt och ser ut att minska ytterligare är det viktigt att vi kan vidga arbetsmarknaden. Det gäller i stor utsträckning service, turism, miljövård, kultur och landskapsvård, hushållsnära tjänster - som jag också har nämnt. Det sistnämnda är ett område som skulle öppna för kvinnorna. Det har t.o.m. varit näst intill yrkesförbud för kvinnor. De områden där kvinnor dominerat har varit starkt monopoliserade. Nu säger finansministern att man vill ha en öppen attityd och lyssna på alla förslag som syftar till att stärka tillväxt och sysselsättning. I den mån regeringen gör allvar av det är det ett hoppfullt besked. Problemet har varit att regeringen har haft så många olika bud. Jag vet inte om finansministern kan avslöja om regeringen har samordnat sig och kommit fram till en åsikt om att det är viktigt att släppa fram t.ex. hushållsnära tjänster. Biträdande näringsministern har varit mycket positiv till det, medan förre arbetsmarknadsministern nuvarande jordbruksministern har varit kraftigt emot. På fackligt håll har det funnits motstånd. I det sammanhanget är det intressant att LO i Värmland skrev till Näringsdepartementet för inte så länge sedan och begärde en omfattande försöksverksamhet i länet med rabatterade hushållstjänster. Det är viktigt för att få jobb till stånd men också för att många kvinnor är företagare inom den sektorn. Det skulle vara angeläget med en signal från regeringens sida att man är beredd att hjälpa fram dem. Dessa företag växer nu, trots svårigheter, i Stockholm, Göteborg, Kalmar, Helsingborg och var det kan vara. Det finns två skäl att gynna detta företagande. Det ger nya jobb och gynnar dessutom kvinnligt företagande. Det är ingen dålig ambition, om det kan förverkligas. Fru talman! När det gäller den informella svarta sektorn ber jag att få återkomma. Jag har ytterligare en del synpunkter.
Fru talman! I förra veckan hade jag en interpellationsdebatt med näringsminister Björn Rosengren. Jag frågade då vad han avsåg att göra för att vi skulle få fler arbetstillfällen i Sverige. Jag vill inte säga att jag fick speciellt mycket besked. När jag läser vår nye finansministers interpellationssvar måste jag säga att regeringen är fullständigt klar över att man inte ger några besked. Det finns inga som helst besked i svaret när det gäller Elver Vi har noterat att det finns olika åsikter om hushållsnära tjänster hos Mona Sahlin och Margareta Winberg. Men vad anser vår nye finansminister, som borde komma med lite nya idéer utifrån? Jo, skvatt ingenting. Han säger i svaret att frågorna om beskattningen av hushållsnära tjänster prövas i relation till andra åtgärder med samma inriktning. Har man inga åsikter i regeringen om någonting över huvud taget? Vi vet att tjänstesektorn i dag ger jobb. Vi behöver jobb. Finansministern borde, som gammal AMS-chef, veta att det behövs jobb. Vi behöver minska arbetslösheten. Sysselsättningen i den privata sektorn i Sverige har i stort sett stått still sedan början av 1990-talet medan den i exempelvis USA och Irland har ökat. Där har också arbetslösheten minskat. Vi vet att en ökning av tjänstesektorn ger färre svarta jobb. Vi vet att barnfamiljer kommer att få mer tid tillsammans, om de kan köpa hushållstjänster. Samma sak gäller för pensionärer. Jag hoppas att ministern har hört talas om ett projekt i Västsverige, Humlan. Det har givit en hel del jobb. Utgångspunkten för projektet, som var ett EU-projekt, var att minska arbetslösheten. Man valde då ut hushållstjänster som en projektidé. Med det menades fönsterputsning, lättare trädgårdsskötsel, tillfällig hjälp med barn osv. Man kan konstatera att efterfrågan på dessa hushållstjänster har varit stor. Mer än 30 % av hushållen i Kungälv har varit beredda att betala för hjälp med hushållstjänster. Det intressanta är att man har varit beredd att göra detta oberoende av vilken inkomst man har haft. De två grupper som har varit mest intresserade av detta har varit personer mellan 25 och 45 år som har barn under 7 år och pensionärer. Det gäller som sagt oavsett vilka inkomster man har haft. Vi vet också att detta kommer att ge fler jobb. Då är frågan: Varför kan vi inte i denna kammare få något som helst besked? Det är ingen ny fråga. Den har varit uppe. Vad är det som regeringen så förtvivlat funderar på? Vad är det som gör att man i varje läge är så handlingsförlamad? Vad är det som gör att regeringen över huvud taget inte kan ge några förslag, trots att det finns internationella erfarenheter som visar att detta kan ge jobb? Jag måste säga att jag blir förvånad. Jag måste också säga att jag är lite besviken på att finansministern tyvärr följer näringsministerns exempel när det gäller framträdanden i denna kammare och låter bli att ge några som helst besked. Men finansministern har ytterligare ett par repliker, så det kanske kommer några besked.
Fru talman! Interpellanten har ställt två frågor om huruvida regeringen avser att snabbt se över skatteoch avgiftsreglerna för tjänster inom servicesektorn och om regeringen är beredd att ta upp diskussionen om detta frågekomplex i de pågående skatteöverläggningarna. Jag har lämnat svar på båda dessa frågor. Det går naturligtvis att vidga debatten till att avse hela skattepolitiken, men såvitt jag förstår var det inte riktigt det som var interpellantens avsikt. Därför tycker jag att det finns skäl att stanna vid det som gäller den ursprungliga interpellationen. Jag kan hålla med Elver Jonsson när han säger att 1990/91 års skattereform kom att utvecklas på ett annat sätt än man hade föreställt sig. Det beror på den oerhört kraftiga lågkonjunktur och den oerhört risiga ekonomi som Sverige råkade ut för i början på 1990 talet via det regeringsskifte som skedde 1991. Det gjorde att det blev helt andra förutsättningar för skattereformens genomförande än vad konstruktörerna av skattereformen hade utgått från. Utifrån den utgångspunkten finns det skäl att i de kommande diskussionerna om hur man kan hantera tjänstesektorn i skattereformen försöka uppnå de syften som fanns bakom den förra skattereformen om att stimulera arbete, tillväxt och företagsamhet och se om enkla, konkreta och strukturerade skatteregler också kan bidra till dessa syften. Jag tror inte att det finns skäl att i dagsläget, när samtalen pågår, stänga dörrarna och säga att vi inte kan tänka oss att diskutera det eller det i fortsättningen. Jag tycker att det skall finnas ett öppet visir och ett öppet sinnelag för en sådan fortsatt diskussion.
Fru talman! Vi är ändå överens om att vi har fjärmat oss alldeles för mycket från 1990/91 års skattereform. Det är en hygglig utgångspunkt att vara överens om det. Jag uppskattar också att finansministern valde att först nämna den svåra lågkonjunkturen - den största i modern tid - som en viktig orsak. Sedan kan vi ha lite olika synpunkter på hur våra motståndarregeringar sköter verksamheten, men om jag i all försiktighet påminner om att Ringholms partikamrater praktiskt taget sade nej till samtliga besparingsförslag visar det hur tungt det kan vara. Där har den nuvarande regeringen det något enklare. Det skall väl finansministern ändå känna en viss glädje över. Så till frågorna, som finansministern vädjar om att vi skall hålla oss till. Det gäller denna informella sektor. Finansministern polemiserar först lite mot mig och undrar vad jag har för undersökningar. Jo, skattemyndigheten hävdar att det rör sig om en hel del. Finansministern själv säger att det är ca 5 %. Men det är inte småpengar i statens kassa. Det är kanske en 70-80 miljarder. Det är kanske 10 à 20 miljarder i förlorade skatteintäkter. Då är vi uppe i en halv försvarsbudget. Det är inte snuspengar vi talar om längre. Sedan rättar finansministern sig själv när han säger att han ändå är bekymrad. Det är väl så man skall tolka den sista meningen på den första sidan i svaret. Finansministern är också angelägen om att påpeka att snedvridning av konkurrens som kan uppkomma mellan företag med god moral och företag som opererar på svarta marknaden är ett bekymmer. Jag tror att vi, utöver det vi rent fiskalt och lagstiftningsmässigt skall hålla efter, också skall bedriva en opinion om att detta skall vara en vit sektor. Vägen till en vit sektor går också över att tjänsteföretagen, som efterfrågas så oerhört starkt, får förutsättningar att fungera. Vanligt folk skall kunna efterfråga deras tjänster. Jag tror att det är väldigt viktigt att slå fast det. Det är inte en önskan bara från höglönehushåll, som speciellt skulle ha råd att hålla sig med dessa tjänster. Det gäller även vanligt folk. När män och kvinnor i samma hushåll är ute i förvärvsverksamhet och i egna karriärer är det viktigt att ha möjlighet att efterfråga tjänster som skulle underlätta ett deltagande i det allmänna arbetslivet. Det är därför som jag ser det som så viktigt att tjänstesektorn får detta utrymme, nu när industrisektorn har minskat så kraftigt räknat i antalet arbetstillfällen. Som jag sade är det intressant att se den förändring som nu sker inte minst i det socialdemokratiska partiet. Delar av regeringen är ganska positiv. Det socialdemokratiska kvinnoförbundet har en annan hållning sedan ordföranden var i Danmark. Finansministern skulle kanske göra om den resan, för det är möjligt att det kunde förlösa en del. LO-förbund i en del distrikt säger också att man vill pröva detta i en bredare omfattning. Den viktigaste poängen med allt detta är att det ger nya jobb. Det ger en bredare skattebas, och det ger en smalare utgiftssektor när det gäller socialbidrag och annat. Jag tror att detta skulle kunna hjälpa till att få fram de många nya arbetsplatser som regeringen och vi från Folkpartiets sida är angelägna om att få fram. Vad vi behöver nu i Sverige är fler människor i arbete och en breddad skattebas, som jag sade.
Fru talman! Det kom inte ett ord, såvitt jag kunde förstå, om hur man skulle kunna öka den privata tjänstesektorn - framför allt kring hushållsnära tjänster - från finansministern. Han skriver så här i sitt svar: "I detta sammanhang får frågan om beskattningen av hushållsnära tjänster prövas i relation till andra åtgärder med samma inriktning." Men vad tycker finansministern? Är detta ett bra sätt att få fler människor i arbete? Jag konstaterade tidigare, när jag tog fram Humlanexemplet, att det enligt en undersökning har visat sig att det ger flera tiotusentals jobb. Men här får vi inte höra ett enda ord från ministern om att hushållsnära tjänster kan ge fler jobb, och vi får inte höra någon som helst åsikt. Man säger i vanlig ordning att man skjuter på denna fråga. Jag vill säga att det är lite förvånansvärt att man inte tar denna fråga på mer allvar och att man inte ser det som viktigare att få ned arbetslösheten i Sverige. Det är ingen tvekan om att alltför höga skatter bidrar till en ökning av de svarta jobben. Jag finner det lite oroväckande att ministern inte är mer rädd för detta utan ser det som att det inte är några större problem. Jag får väl inga svar denna gång heller. Jag kan i vanlig ordning konstatera att vi inte får några svar av regeringen - varken i vårpropositionen eller av näringsministern eller finansministern - när det gäller hur man skall öka antalet jobb. Det är synd om Sverige, som har ministrar som inte har några åsikter.
Fru talman! Jag hade inte tänkt att gå in i denna debatt, men så fick jag höra att Elver Jonsson sade att jag har varit i Danmark och studerat det danska systemet i hjemmeservice. Jag vill tala om att jag inte har varit där. Vad jag däremot har gjort är att jag studerat systemet i Danmark och kommit fram till att det är ett mycket dyrt system. Det har gett 3 500 jobb, och det har kostat den danska staten 283 miljoner kronor. När jag har tittat på det här har jag tillsammans med de socialdemokratiska kvinnorna kommit fram till att det fortfarande är mer lönsamt att satsa på resurser till den offentliga sektorn. Det som nu är intressant är vad som händer inom tjänstesektorn totalt. Tjänstesektorn är mycket mer än bara städning. Det är bl.a. kollektivtrafik och frisörskan. Vi får se vad regeringen kommer med för förslag när det gäller tjänstesektorn totalt. Men det danska systemet är jag motståndare till eftersom det är dyrt och ger få jobb. Det är bättre att satsa pengarna i offentlig sektor.
Fru talman! Det som interpellationen ursprungligen handlade om och som jag lämnade ett svar på finns det inget skäl att upprepa. Men när jag lyssnat till en del talare här har jag kommit underfund med att man över huvud taget inte har tagit till sig vad som sägs. Sverige hade förra året ett sysselsättningsår som var fantastiskt med 58 000 nya arbetstillfällen av vilka merparten skapades i den privata tjänstesektorn. Det var en oerhört expansiv privat tjänstesektor förra året, med eller utan stöd av olika samhällsinsatser. Det finns självfallet anledning att i den fortsatta skattedebatten fundera på hur man kan utforma mer generella insatser, vilket jag tycker är önskvärt, för att stödja en fortsatt utveckling av jobb inom just tjänstesektorn. Det finns i vårpropositionen ett flertal förslag som på alla sätt och vis berör tjänstesektorn. Där finns förslag som exempelvis ger möjligheter för företagen och arbetsgivarna att anställa långtidsarbetslösa, vilket också kan ske inom tjänstesektorn. Det är ett mycket kraftigt skattesubventionerat stöd till de företag som väljer möjligheten att se till att långtidsarbetslösa får komma in på arbetsmarknaden. Det finns också förslag i vårpropositionen om ett ordentligt utvecklat system för kompetensutvecklingen i företagen, vilket i allra högsta grad berör tjänstesektorn, som har ett stort behov av att hänga med i den snabba förändring som sker av arbetsmarknaden, för att nämna bara ett exempel bland de många förslag som finns i vårpropositionen som stöder en sysselsättningsutveckling. Jag hoppas självfallet att den kraftiga ökning av sysselsättningen som vi haft under förra året, och då framför allt i tjänstesektorn, inte bara skall vara något som hände år 1998 utan något som vi kommer att se också i fortsättningen med just den inriktning som jag nyss har nämnt.
Fru talman! Finansministern säger att det är en fantastisk ökning. Fattas bara annat när vi har en god konjunktur och när sysselsättningen sjönk efter de två första socialdemokratiska regeringsåren. Men det skall vi inte lasta nuvarande finansministern för. Fru talman! Sedan vill jag bara varna finansministern att förledas av dessa käcka tillrop som Socialdemokratiska kvinnoförbundet här ger genom att säga att det kostar så väldigt mycket pengar, osv. Det är enligt mitt sätt att se en felsyn. Det kostar inte särskilt mycket pengar, om ens några. Många av dem som är verksamma i informell sektor har inte betalat skatt, förutom att de har råkat ut för det svåra att varken samla ATP-poäng eller ha en sjukförsäkring. De tillför pengar och breddar skattebasen - det är huvudpoängen - och man minskar bidragsberoendet. Därför är det nu så viktigt att finna former för tjänsteföretag. Jag delar Inger Segelströms uppfattning att det handlar om väldigt mycket mer än hushållsnära tjänster. Jag nämnde den närmast monopoliserade sektor där det har varit snudd på yrkesförbud för kvinnor. Om vi öppnar upp den skulle det också stimulera till nyföretagande. Nyföretagandet, finansministern, har inte ökat på senare år. Vi har fått fler jobb, men det har varit i en god konjunktur. Det vore märkligt om vi inte fick fler jobb. Jag är rädd för att vi inte klarar sysselsättningsmålet som regeringen ändå satsar på att nå och som jag önskar skall bli uppfyllt. Vi har inte kommit i gång med att öppna upp, vilket skulle kunna ge de många nya jobben. Vi lever i den mycket märkliga paradoxala situationen att arbetslöshet inte beror på arbetsbrist. Det är andra brister vi har. Dit hör regelsystem, skadliga skatter och vår oförmåga att stimulera till nyföretagande, något som Sverige skulle behöva göra för välfärdens skull.
Fru talman! Finansministern säger att man skall titta vidare på tjänstesektorn totalt, och Elver Jonsson säger att det inte kostar så mycket. Titta på det danska systemet! Jag räknade mellan tummen och pekfingret på vad en sådan subvention, som har gett 3 500 heltidsjobb, skulle kosta. Det är en subvention på 105 000 kr per person. Det kallar åtminstone jag i min värld och de kvinnor som jag representerar för väldigt mycket pengar. Jag tycker att finansminstern skall titta på det. När man har frågat framför allt de kvinnor som jag representerar vad de egentligen ser som det viktigaste just nu om vi har resurser är åtminstone de kvinnor jag träffat helt eniga. De säger: Vad vi skulle behöva för att kunna underlätta för vårt arbete är att vi får en kortare arbetsdag eller att vi får en kortare arbetstid. Det är vad de flesta familjer och framför allt kvinnor efterfrågar. Det tycker jag att finansministern skall ta med sig när det ändå kommer att handla om mycket pengar.
Fru talman! Inte heller jag hade tänkt gå in i den här debatten. Men någonstans tycker jag att det är så fascinerande med dessa män som talar om pigjobb. Jag skulle vara lika glad om det fanns annat som man kunde sänka arbetsgivaravgiften på. Jag håller med moderaterna att höga arbetsgivaravgifter naturligtvis inte befrämjar arbeten. Från Miljöpartiets sida vill vi därför skatteväxla. Vi anser att man skall se till att få ned arbetsgivaravgifterna just för att få fler jobb. Men det skall kompenseras till den statliga budgeten med högre skatt på energi och råvaror för att inte äventyra den offentliga sektorn. Jag påstår att den är väl så viktig för många av dem som kanske också diskuterar nya jobb. Finns inte en väl fungerande offentlig sektor blir valmöjligheterna mycket små för många. Det finns naturligtvis många sätt att skapa nya jobb. Jag hoppas att den här regeringen mer kan ta till sig både skatteväxling, som det står en hel del om i den nya vårbudgeten, och också förkortad arbetstid. Det tror jag dels skulle göra att många fick mer tid för det de känner att de inte har tid med i dag, dels skulle höja livskvaliteten för många. Det gäller kanske framför allt den grupp som vi här hörde redovisas för, nämligen småbarnsföräldrar. De känner att tillvaron kläms väldigt mycket av heltidsarbeten. Skulle vi få en kortare arbetstid ger det naturligtvis fler jobb. Tanken är att den tid som blir över, den tid man inte arbetar, skall gå till någon annan som kan utföra arbetet. Vi får förutsätta att alla jobbar sin heltid. Då skulle det finnas en helt annan möjlighet för människor att kanske också göra det som man känner att man vill ha subventionerade tjänster till. Personligen tycker jag att den typen av subventioner till hushållstjänster hör en annan tid till. Jag önskar att det försvann ur debatten.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat vilka åtgärder jag kommer att vidta för att - förkorta handläggningstiderna för utfärdande av - göra det enklare att få F eller FA-skattsedel för avbytare, - göra det lättare för dem som vill kombinera en deltidsanställning med företagande att få F eller - göra det lättare att starta och driva företag. Så sent som i februari i år svarade Erik Åsbrink på en interpellation av Margareta Andersson om F skattsedel för avbytare. Jag säger nu, som han gjorde då, att enligt min mening finns det inget generellt hinder i nuvarande lagstiftning som medför att den aktuella verksamheten inte kan hänföras till näringsverksamhet. Om den bedrivs eller avses att bedrivas under sådana former som krävs för näringsverksamhet enligt 21 § kommunalskattelagen, dvs. yrkesmässigt och självständigt, skall således en F-skattsedel utfärdas. skattefrågor hos skattemyndigheterna som Erik Åsbrink nämnde i sitt interpellationssvar och den utbildningsverksamhet som redan har skett vid myndigheterna i Stockholm och Göteborg och några andra myndigheter och som kommer att genomföras inom alla regioner bör resultera i en mer korrekt och enhetlig bedömning av ansökningar om F-skattsedel. För dem som vill kombinera en deltidsanställning med företagande finns det redan i dag en särskild regel i skattebetalningslagen som ger skattemyndigheten möjlighet att utfärda en F skattsedel under villkor att den åberopas endast i personens näringsverksamhet. Detta medför att F skattsedelns rättsverkningar kan begränsas till näringsverksamheten och att F-skatten kan bestämmas med utgångspunkt endast i näringsverksamhetens resultat. Den preliminära skatten på anställningsinkomster kan däremot betalas på vanligt sätt, dvs. genom arbetsgivarens skatteavdrag, ett sätt som visat sig vara både enkelt och säkert. Därmed har ett skäl till att vara restriktiv med utfärdande av F-skattsedel undanröjts. Några ytterligare åtgärder i denna riktning ser jag för närvarande inte något behov av. När det gäller handläggningstiderna för utfärdande av F-skattsedlar vet jag naturligtvis inte vad som ligger bakom att de blivit så långa just i de fall som Ola Karlsson refererat till. Vad jag kan säga är emellertid att de inte på något sätt är representativa. Handläggningstiderna är betydligt kortare. skattebevis trycks och distribueras sådana centralt varje dag. Ansökningar om F-skatt behandlas normalt inom kortare tid än två veckor från inkomstdagen. Det innebär att ett F-skattebevis normalt kan sändas ut inom två veckor från det att ansökan kom in och i många fall inom en ännu kortare tid. I Stockholm är dock handläggningstiden cirka tre veckor men håller på att kortas. Är det särskilt bråttom har skattemyndigheten dessutom möjlighet att själv trycka och distribuera en F-skattsedel. I vissa fall kan det dock krävas en längre handläggningstid hos skattemyndigheten, exempelvis om ansökan är ofullständig eller om det finns några andra oklarheter som måste redas ut. I sådana fall blir handläggningstiden ändå i regel inte längre än sex veckor, trots att man då har att ta hänsyn till den svarstid på tre veckor som normalt tillämpas i de fall skattemyndigheten vill ha ytterligare uppgifter från den skattskyldige. Sådana oacceptabelt långa handläggningstider som Ola Karlsson nämnt i sin interpellation och som måste ha haft sin grund i en kombination av särskilt olyckliga omständigheter förekommer inte längre. Enligt de uppgifter som jag har fått om de nya rutinerna och som jag redovisat ser handläggningstiderna nu ut att vara sådana att jag inte anser mig behöva vidta några åtgärder på skattesidan. Ett problem i sammanhanget är emellertid att den som avser att bedriva näringsverksamhet genom en juridisk person i många fall måste vänta mellan en och två månader och ibland ännu längre innan den juridiska personen har registrerats av Patent och registreringsverket. En sådan registrering är nödvändig innan skattemyndigheten kan besluta om F-skatt. Dessförinnan existerar ju inte den juridiska personen. För att råda bot på bl.a. detta problem och samtidigt göra det enklare för dem som vill starta ett företag har Patent och registreringsverket samt Riksskatteverket på regeringens uppdrag undersökt möjligheten till en förenklad företagsregistrering. Uppdraget redovisades i en slutrapport förra månaden. När det gäller frågan vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra det lättare att starta och driva företag vill jag också nämna att regeringen har tillkallat en särskild utredare, den s.k. Förenklingsutredningen, för att utvärdera och se över regelsystemet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag. Utredningen överlämnade i förra veckan delbetänkandet Syftet med utredningens förslag är att förenkla den skattemässiga redovisningen för små tjänsteföretag. Skattekontrollutredningen har i sitt slutbetänkande Självdeklaration och kontrolluppgifter - förenklade förfaranden också föreslagit förenklingar. Bl.a. föreslås att alla fysiska personer, även näringsidkare, skall använda samma blankett för självdeklaration. Blanketten skall vara förtryckt med sådana uppgifter som skattemyndigheten fått kontrolluppgift om. Förslagen bereds för närvarande inom Finansdepartementet. Vidare har, som ett led i insatserna för att stödja småföretagen, i den nya kommittéförordningen införts krav på en konsekvensanalys om förslagen i ett utredningsbetänkande har betydelse för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företag. Regeringen har också slagit fast att alla förslag till nya regler som har betydelse för näringslivet skall granskas ur ett mindre företags perspektiv. En checklista med olika frågeställningar som måste gås igenom har tagits fram. Checklistan är intagen i en förordning om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor. Motsvarande riktlinjer har också nyligen införts för Regeringskansliet. En särskild grupp, Simplexgruppen, har bildats inom Regeringskansliet för att samordna, understödja och följa upp arbetet med regelförenklingar för de mindre företagen. Regeringen har också inrättat en statssekreterargrupp med särskilt ansvar för regelförenkling. Dessutom har regeringen till sig knutit en referensgrupp med representanter för små och växande företag för att kunna diskutera, utvärdera idéer och förslag samt få en testpanel som snabbt kan ge reaktioner på förenklingsarbetet. Gruppen, som kallas Nybyggarna, består av 18 personer hämtade från hela landet och representerande helt olika branscher. Avslutningsvis vill jag stryka under att arbetet med regelförenkling har bedrivits fortlöpande inom skatteområdet. Detta arbete bör givetvis fortsätta. Jag tänker därför inom regeringen arbeta för att bl.a. inkomstredovisningen och uppgiftslämnandet inte görs mer betungande än nödvändigt.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka för svaret. Jag skall också ge statsrådet en eloge. Det är ett ovanligt tydligt svar. Som jag tolkar svaret finns det inte några som helst problem på det här området, och statsrådet avser inte att vidta någonting med anledning av de frågeställningar som jag har tagit upp i min interpellation. Bakgrunden är ju det fall som jag relaterar i interpellationen som gäller avbyteri. Statsrådet skriver "att enligt min mening finns det inget generellt hinder i nuvarande lagstiftning som medför att den aktuella verksamheten inte kan hänföras till näringsverksamhet." Problemet är ju att skattemyndigheten som läser samma lag definierar bort avbytarverksamhet som näringsverksamhet. Man konstaterar att den inte är tillräckligt självständigt bedriven, att den inte innehåller ekonomiskt risktagande och att avbytaren inte har någon annan specialistkompetens än den som jordbrukaren eller de anställda har. Därmed definieras avbyteriverksamheten bort som näringsverksamhet. Då kan man naturligtvis säga att det är bättre att Lena Edström och andra som vill jobba som avbytare går till a-kassan och är arbetslösa eller att de försöker bli anställda av ett antal lantbrukare eller vad det nu kan vara. Eller också kan man ju som statsråd möjligen säga att detta är ett problem och att man skall titta på det, analysera det och se vilka förändringar som kan behöva göras för att ge Lena Edström och andra möjlighet att driva den här verksamheten som näringsverksamhet och därmed få F-skattsedel. Men statsrådet definierar ju bort problemet och konstaterar att det inte finns. På samma sätt gör statsrådet vad gäller handläggningstiderna. Han konstaterar att sådana här långa handläggningstider inte förekommer längre. Det som fanns i februari och mars i år är redan borta. Tala om handlingskraft! Eller är det kanske så att statsrådet bara lyssnar på vad skattemyndigheterna och Riksskatteverket säger. Det vore kanske praktiskt och bra att också se hur företagarna i verkligheten upplever systemet - de som inte får ett besked på ett halvår. Skall beskedet till dem vara att sådant inte förekommer längre? Eller vad skall jag säga till dem? Vad skall jag säga till mina bekanta som vill jobba som egna företagare som avbytare. De har jobbat med detta i 15 år. De har en gedigen yrkesutbildning och är fläckfria. De har inte några skatteskulder eller problem med deklarationer. Vad skall jag säga till dem när beskedet blir att de inte får någon F-skattsedel och inte får driva den här verksamheten som egen företagare? Vilket besked skall jag ge till de avbytare som vill försörja sig själva i en egen verksamhet?

Fru talman! Debatten om F-skatten har ju pågått under en längre tid. De nya reglerna som vi har antagit här har naturligtvis inneburit förbättringar, och det har blivit förenklingar. Jag tycker att debatten om avbytare är väldigt intressant. Som politiker kan man välja att arbeta på två sätt. Antingen är man resultatinriktad, dvs. att när en företagare tar kontakt med en, försöker man att åtgärda detta på något sätt genom att ta kontakt med myndigheterna. Eller om det är publicitet man är ute efter, tar man upp det som en interpellation i kammaren. Nu är det väl så att man som politiker ibland har en oerhörd otur när man ställer en interpellation och får svar på den. Den 25 februari gick det ut en skrivelse som inte var särskilt rolig från Riksskatteverket. Den var undertecknad av - jag skall inte nämna namnet. Där gav man ungefär de riktlinjer som Ola Karlsson har nämnt. Jag tog kontakt med skattemyndigheten i Klippan som hade vägrat avbytare F-skatt. Jag tog del av skrivelsen. Jag tog kontakt med Riksskatteverket. Så sent som i förra veckan skickade man ut en ny skrivelse med innehållet att man skall medge F-skatt till sådana som är verksamma inom avbytartjänst om de har fler än ett fåtal uppdragsgivare. Problemet är alltså inte längre ett problem. Ett centralt direktiv går ut från Riksskatteverket: Ni skall tillåta detta om det är fler än ett fåtal uppdragsgivare. Problemet är löst, inte genom en interpellationsdebatt här i riksdagen utan genom att man tar kontakt och påpekar vad lagstiftarens intentioner har varit. Svårare än så är det inte. Det här handlar inte om politik i första hand. Det handlar om att nå dem som fattar besluten. Man skall också vara medveten om att handläggare, i Klippan i detta fall, välkomnar förändringen. De tyckte att det var jättebra. Medvetenheten finns. Det kan vara en och annan på Riksskatteverket som skriver ett direktiv som är lite för knepigt. Men nu har det gått ut ett direktiv som löser problemet. Det tycker jag att vi skall vara glada för. Då kunde den här interpellationsdebatten stanna där. Men nu är det så att Ola Karlsson även tar upp det här med kombinerad deltidsanställning i företagen. Jag känner till personer som kombinerar heltidsanställning med F-skatt och företagande. Jag är själv ett levande bevis på det. Det var inga problem. F skattsedel fick jag på två dagar. Det var inte sedan jag blev politiker. Det var när jag hade en heltidstjänst som lärare och jobbade som konsult vid sidan om. Det var inga som helst problem. Man skall nog inte falla till föga och ta till intäkt varenda storm som blåser upp. Ta gärna kontakt med skattemyndigheterna och fråga och förbered dig bättre nästa gång. Det har alltså gått ut klara direktiv från Riksskatteverket om vad som gäller. Jag tycker att vid det borde den här interpellationsdebatten kunna stanna.
Fru talman! Det svar jag lämnade visar att det har vidtagits en rad olika åtgärder från skattemyndigheternas sida för att minska handläggningstiderna. 1997 ansöktes det vid 74 000 tillfällen om F-skattsedel. Det var bara 600 av dem som inte beviljades, mindre än 1 %. Det tycker jag Per Rosengrens beskrivning på ett utomordentligt sätt vidimerar. Det visar också att det inte är något problem för de allra flesta. För den enstaka procenten finns det säkerligen kombinationer av andra skäl som motiverar att man inte har kunnat få Det är inte detsamma som att säga att det inte finns någon form av problem på området. Men om problemen är av ringa omfattning, som det visar sig vid den här genomgången, och om det dessutom - vilket jag kommenterade i mitt interpellationssvar - har tagits fram en rad andra förslag på förenklingar på området som kommer att kunna understödja utvecklingen, tycker jag att vi på det här området har kunnat redovisa att det inte är det som är grunden för människors tvekan att starta företag. Det beror i varje fall inte på att det är problem att få F-skattsedel eller andra sådana hinder.
Fru talman! Det är klart att man kan avfärda den här typen av problem med att säga att det inte är något problem för de allra flesta. Men för dem som drabbas av det är det ett problem. För dem som upplever att deras dröm och möjlighet att försörja sig slås i spillror av skattemyndigheten är det ett problem. Vad hjälper det dem ute på fältet som söker F skattsedel och nekas att det sedan kommer en skrivelse från Riksskatteverket som säger att de skulle ha fått det. Vad hjälper det när de, som i det här speciella fallet, får F-skattsedel för att rödfärga byggnader, men inte för det som de har utbildning och är tränade för. Man kan ju alltid som Per Rosengren raljera och säga: Ställer man interpellationer är man bara ute efter att söka publicitet. Det är klart att man kan välja att ringa till skattemyndigheten i Klippan eller i Karlskoga eller till den i Motala som refereras i det senaste numret av tidningen Land, där ytterligare en avbytare nekas F-skattsedel. Tidningen är daterad den 9 april. Man kan ringa upp alla andra skattemyndigheter också och säga: Rota igenom era skrivelser från Riksskatteverket. Men är det så att detta är ett problem över hela landet tycker jag att det finns alla skäl att ta upp problemet i riksdagen, där vi reglerar reglerna. Jag har också en kombinerad FA-skattsedel därför att jag bedriver lantbruk och samtidigt får arvode från riksdagen. Det är inte för oss verbala politiker som det är något problem. Problemet uppstår för dem ute i bygderna som inte har så lätt för att uttrycka sig som Per Rosengren eller andra i den här kammaren, för dem som inte är så verbala, utan upplever att de stångas mot en övermäktig myndighet. Jag menar att det skall vara lätt att få F-skattsedel. Det skall vara lätt att få stöd och hjälp från myndigheterna för att kunna försörja sig med egen kraft. Jag har full förståelse för att skattemyndigheten skall ha möjlighet att kontrollera att man har skött sig, att man har deklarerat, att man inte har skatteskulder. Men när man inte har det menar jag att det måste vara lätt att få F-skattsedel. Varje fall, som dem jag har relaterat, tycker jag är ett misslyckande för skattesystemet och för Sverige. Varje fall innebär att vi riskerar att tappa en företagare, en person som försörjer sig av egen verksamhet och som kanske skaffar arbetsplatser åt andra. Är det någonting vi saknar i Sverige i dag så är det människor som vill försörja sig genom att vara företagare och driva egen verksamhet. Då borde det vara en prioriterad uppgift för statsrådet inte att säga att det inte förekommer längre och att det inte finns någon anledning att vidta åtgärder, utan just tvärtom: Vi skall titta på varje fall för att ta bort de hinder som fortfarande kan finnas kvar.

Fru talman! Jag håller med Ola Karlsson om en sak. Det är att varje fall där man vägrar F-skatt på felaktig grund är ett problem. Det skall vi som politiker göra så mycket vi kan för att rätta till. Vi skall ligga på myndigheterna och se till att de följer lagstiftarens intentioner. Sedan säger Ola Karlsson att jag raljerade. Men är det inte lite otur att frågan redan är löst när interpellationsdebatten tas upp? Det måste Ola Karlsson tycka. Att hänvisa till den 9 april är fel i detta läge. Omkring den 20 gick den här skrivelsen ut. Den finns ute på samtliga skattekontor i den här veckan. Jag kan hålla med om att den första skrivelsen som var daterad den 25 februari var ett problem även för mig. Men den har ju åtgärdats. Man har gjort det. Man har sagt att om vederbörande har mer än ett fåtal uppdragsgivare - jag tolkar det som mer än två tre uppdragsgivare - skall han få F-skattsedel. Alla de som är seriösa avbytare i dag skall utan några som helst problem, med de direktiv och med den skrivelse som är författad av RSV, få denna F-skattsedel. Det skall inte vara några problem, så den debatten hoppas jag att vi kan avföra från bordet. Jag undrar, Ola Karlsson: Vilket är bäst - att försöka påpeka problemen, att påpeka för myndigheten att lagstiftaren har menat något annat och få en förändring? Vilket går snabbast? Det var inte meningen att raljera. Jag gör bara den tolkningen att är man för resultatpolitik försöker man nå resultat för dem som är drabbade. Är man för en pamflettpolitik, dvs. att stå i kammaren och ta upp frågor inför medierna - då väljer man den väg som Ola Karlsson väljer. Den hade inte varit särskilt framkomlig i detta läge. Och som sagt, när debatten förs här är frågan redan löst. Det tycker jag är det viktigaste för avbytarna. De skall ha sin F-skatt, och det får de.
Fru talman! Jag tycker att Per Rosengren gör det lite lätt för sig när han säger att problemet redan är löst därför att lagstiftaren nu har uttalat vad som skall gälla. Men det som avbytaren Lena Edström mötte i sin kontakt med skattemyndigheten, när hon refererade Erik Åsbrinks interpellationsdebatt här i kammaren då han sade att det inte skulle vara några problem att få F-skattsedel för avbytarverksamhet, var att skattemyndigheten konstaterade att det bara var ett uttalande som man inte behöver bry sig om. Resultatet blev ingen F-skattsedel för avbytarverksamheten då. Det var efter uttalandet här i riksdagen av det ansvariga statsrådet. Jag tycker att det då finns anledning att gå vidare. Jag tror att vi gör det väldigt lätt för oss som politiker om vi säger att bara därför att vi har fattat beslut om betänkanden och gjort våra uttalanden i riksdagen så är frågorna redan lösta. Jag tror att om vi skall komma till rätta med Sveriges problem måste vi på punkt efter punkt jaga rätt på och lösa alla de problem som småföretagarna möter. Vi kommer inte att kunna förutse alla problem härifrån, utan vi måste vara vaksamma och uppmärksamma allt det som dyker upp. Och då måste vi som politiker våga säga att vi skall ändra och att vi skall lösa problem. Det är nämligen fler företagare som Sverige behöver. Det är faktiskt dem som vi alla lever av.

Fru talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om jag avser föreslå koldioxidskatt på fossilt avfall som används som bränsle i fjärrvärmeverk. Koldioxidskatt infördes i Sverige år 1991. Syftet med skatten är att minska koldioxidutsläppen vid förbränning av fossila bränslen. Koldioxidskatt tas ut på i princip alla fossila bränslen enligt lagen om skatt på energi. Koldioxidskatten är enhetlig för alla beskattade bränslen och baseras på det genomsnittliga kolinnehållet i respektive bränsle. Skatten motsvarar ungefär 37 öre per kilogram utsläppt koldioxid. Förutom koldioxidskatt tas också energiskatt ut på bränslen som används för uppvärmning. Undantag görs dock för biobränslen och torv. De fossila bränslena eldningsolja, gasol, naturgas och kol är således beskattade. Alla bränslen som används för elproduktion är dock helt undantagna från skatt. Inom EU är beskattningen av mineraloljor harmoniserad. Det direktiv som finns reglerar bl.a. att alla mineraloljor som används för uppvärmning skall beskattas. Det innebär att inte endast traditionella bränslen berörs utan också andra mer ovanliga bränslen som definieras som mineraloljor. Ett exempel på sådana mineraloljor är stenkols-, brunkols och torvtjäror samt andra mineraltjäror. Den tjärolja från brunkol och stenkol som är aktuell bör såvitt kan bedömas omfattas av definitionen på mineraloljor och därmed komma att beskattas. Det kan också nämnas att även spilloljor är skattepliktiga. Mineraloljedirektivet omfattar inte kolbränslen, men i Sverige beskattas kol, även när det föreligger i form av briketter. De briketter som beskrivs bör därför bli beskattade om de används som bränsle i Sverige. Någon skatt tas däremot inte ut för begagnade däck eller kreosotbehandlade sliprar. Enligt gällande oljedirektiv får någon skatt inte tas ut för mineraloljor som används som råvara vid tillverkning av olika produkter, t.ex. tillverkning av däck eller impregnering av sliprar. Ibland kan det från miljösynpunkt vara bättre att förbränna ett farligt avfall än att deponera det. T.ex. kan kreosot destrueras genom förbränning under kontrollerade former. Det är dock väsentligt att förbränningen sker i anläggningar som har erforderliga tillstånd enligt miljöbalken så att verksamheten inte leder till oacceptabla miljökonsekvenser. För att få importera farligt avfall till Sverige måste det för den mottagande anläggningen finnas ett särskilt tillstånd från Naturvårdsverket. Verket kontrollerar då bl.a. huruvida det finns ett koncessionstillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för att förbränna det aktuella avfallet. Därutöver kontrolleras att anläggningen har ett särskilt tillstånd att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt förordningen om farligt avfall. Sverige har därigenom en restriktiv hållning till import av farligt avfall. Sammanfattningsvis anser jag att bestämmelserna i lagen om skatt på energi och i miljöbalken har en sådan räckvidd att en stor del av det fossila avfall som Gudrun Lindvall nämner i sin interpellation redan omfattas av energi och koldioxidskatt. Det finns därför inte anledning att lägga fram något förslag om en koldioxidskatt på fossilt avfall.
Fru talman! Jag vill tacka så mycket för svaret. Bakgrunden till detta är något som sker i min hemkommun, nämligen Södertälje, där vi har ett stort värmeverk som försörjer inte bara min kommun utan även Botkyrka och Huddinge och som är kopplat till fjärrvärme i Stockholm via Hammarbyverket. Detta är ett verk som från början byggts för koleldning men som har gått över till torv men också mycket biobränslen. I kommunens Agenda 21-plan anges det att man från kommunen helst ser att detta verk eldas med biobränslen. Det finns också ambitiösa mål. Men den som eldar vill elda billigt. Och i detta fall börjar detta värmeverk snegla på tyskt avfall. Det handlar om uttjänta bildäck och tjäroljor från brun och stenkol, vilket är klassat som miljöfarligt avfall och finns på den gula eller den röda listan, jag minns inte vilken. Det handlar om tjäroljor blandade med kasserad och mald brunkol, som också klassas som miljöfarligt avfall, och kreosotimpregnerade sliprar. Och vi vet att kreosot är mycket giftigt. Detta är några exempel på de avfallsslag som man vill elda. Varför vill man göra detta? Det handlar naturligtvis om pengar. Detta är billigt. I Tyskland finns det en stark opinion som inte vill att detta eldas på hemmaplan. Därför försöker man lösa ett miljöproblem som man har i östra Tyskland. Miljöpartiet har tillsammans med regeringen och Vänsterpartiet nyss lagt fram en skrivelse till riksdagen som heter En nationell strategi för avfallshanteringen. Det är regeringens skrivelse 1998/99:63. I denna skrivelse slås det fast, vilket jag tycker är mycket bra och som vi har verkat för att få in: " - att avfall från gula respektive röda listan bör omhändertas i det land där det uppstår och att teknik i största möjliga mån skall finnas för detta i varje land." Det står också om närhets och självförsörjandeprinciperna: " - självförsörjandeprincipen innebär att varje medlemsstat bör sträva efter att bli självförsörjande med avseende på anläggningar för bortskaffande av avfall. En medlemsstat kan med hänvisning till dessa båda principer motsätta sig en transport av avfall för bortskaffande till eller från medlemsstaten." Den svenska regeringen har alltså satt ned foten här och sagt att det faktum att avfall inbegrips av den fria rörligheten i EU kan bli problem men att man gärna ser att varje land tar hand om detta hammavid. Och på en marknad kan vilket land som helst skaffa sig den bästa reningstekniken. Och faktum är att Tyskland har varit duktigt på det. För några år sedan åkte svenska företag och tittade på reningstekniken där. Hur skall vi då hantera detta? Hur skall vi göra för att Sverige inte skall riskera att bli en avfallsförbränningsanläggning för bl.a. Tyskland? Ett sätt är ju att se till att vi har en beskattning i Sverige som gör att det helt enkelt inte lönar sig för de företag som nu inte kanske har så höga miljöambitioner att ta hit och elda detta bränsle. Jag tycker att det svar som jag har fått är mycket bra, att många av dessa avfallsslag faktiskt skall beskattas med både energi och koldioxidskatt. Det tror jag är ett bra svar som jag naturligtvis kommer att dela med mig av till de politiker från mitt parti i kommunen som driver att detta inte skall importeras. Det finns dock några problem med detta. Om man omvandlar en fossil produkt, t.ex. olja till gummidäck och sedan eldar gummidäcket ger det samma nettotillförsel till atmosfären som om man eldat oljan direkt. Skulle inte det i så fall innebära, om vi vill minska koldioxidutsläppen, att även däcken och kreosoten borde beskattas med både energi och koldioxidskatt? Det är en fråga som jag gärna skulle vilja ha ett svar på.
Fru talman! I regeringens nyligen överlämnade skrivelse Nationell aktionsplan mot avfall anges att de besvärligaste avfallsslagen bör omhändertas i det land där de uppstår och att teknik i största möjliga utsträckning skall finnas för det i varje land. Sedan kan det naturligtvis skifta under olika tidsperioder mellan olika länder och olika förutsättningar. En förutsättning för import av avfall till Sverige bör vara att importen inte hindrar återvinning eller bortskaffande av inhemskt avfall. När det gäller diskussionen om återvinning av däck är det sant att sådan återvinning sker i allt större utsträckning. Men om det inte går att genomföra återvinning fullt ut tycker jag att det är lämpligare att förbränna däcken än att deponera dem. Också från miljösynpunkt är det mer lämpligt att förbränna exempelvis kreosotimpregnerade sliprar. Enligt regeringens bedömning finns det i dag, som jag sade i mitt svar, inte skäl att låta avfall som går till förbränning omfattas av en avfallsskatt. Den frågan kan dock komma att behöva analyseras på nytt i framtiden.
Fru talman! Finansministern läste ur just den skrivelse som jag läste ur, och t.o.m. samma stycke. Vi i Miljöpartiet var mycket aktiva för att få med just de meningarna, så jag är glad att det finns företrädare för regeringen som uppskattar att de finns med där. Den här interpellationen ställde jag egentligen först till miljöminister Kjell Larsson. Detta är ju en miljöfråga: Vad vill vi med närmiljön? Hur vill Sverige leva upp till Kyotoprotokollet? Hur vill Sverige se till att vi långsiktigt går in i ett ekologiskt hållbart samhälle år 2000? En av de största miljöfrågorna är dock att vi ökar tillförseln av koldioxid till atmosfären. Att det sker, framför allt genom att vi eldar fossila bränslen, känner alla i dag till, liksom att det kommer att påverka klimatet. Detta är ett faktum som jag tror att varje land i dag skriver under på. Vi kan ju se att temperaturen höjs på jorden. Vi kan se att avsmältningen av isar påskyndas. Vi kan se att det blir extremare väder. I vissa länder kan man inte ens försäkra sig längre mot naturkatastrofer som har med vädret att göra därför att det anses vara sådant som sker, att det är sådant som vi får se som något "naturligt". Men det är inte naturligt, utan det är något som är av människan skapat. Skall vi kunna komma till rätta med det här problemet är naturligtvis det första vi måste göra att se till att vi inte eldar fossila produkter. Därför är det givetvis viktigt att vi har skatt på kol och olja. Sedan kan man diskutera om det skall vara skatt på torv eller inte. Naturligtvis borde vi ha skatt på kol och olja även om man framställer el av kolet oljan. Vill man se till att det blir en mindre nettotillförsel av koldioxid till atmosfären handlar det om att inte elda fossilt bränsle, oavsett vad det så att säga eldas till. Därför tycker jag att man måste vara lite konsekvent. Okej, i EU har det bestämts att man inte får ha någon sorts skatt på mineraler som skall användas som råvara vid tillverkningen av gummi, plast osv. Plasten är faktiskt också ett problem i sammanhanget. Okej, det är ingen skatt när vi gör plast eller däck. Men skall man vara konsekvent och försöka skapa en framtid där inte nettotillförseln av koldioxid till atmosfären är så stor måste vi också se till att de avfallsslagen hanteras som vad de är, nämligen som fossila. Det tycker jag att vi kunde vara överens om. I logikens namn borde därför däck och plast beskattas när de eldas; detta för att få ned förbränningen och därmed minska koldioxidutsläppen till atmosfären. Det är liksom lite ologiskt här. Man verkar inte riktigt ha kläm på varför koldioxidskatten faktiskt finns - att det är ett miljöproblem som vi försöker lösa. Naturligtvis kan man diskutera om förbränning är det bästa. Vi kan se att vi använder så pass mycket gifter att vi håller på att förgifta vår värld. En av de industrier som använder mycket gift är den industri som tillverkar gummidäck. Där finns det kemikalier! Många av de kemikalierna kan säkert oskadliggöras vid förbränning men många oskadliggöras inte. Många tas inte alls om hand vid den förbränning som sker eller vid rökgasrening, utan de går faktiskt ut. En passus som också finns i det här betänkandet är en skrivning om att man vid förbränning måste ge akt på vilka föroreningar i luft och vatten som det kan resultera i. Just att det kan ge upphov till problem i luften tycker jag är viktigt. Vi får inte återigen hamna i diskussionen att förbränns det, så försvinner det. Det gör det inte. Bör vi inte därför, i konsekvensens namn, ha energi och koldioxidskatt när det gäller plaster och gummi?

Fru talman! För snart ett år sedan presenterade regeringen sin proposition om svenska miljömål. Precis som tidigare miljöbalken var miljöpropositionen kraftigt försenad, så försenad att riksdagen inte kunde behandla den innan valet. Det är alltså först nu ett år senare som vi i riksdagen kan ta ställning till propositionen i och med dagens betänkande. Samtidigt behandlar vi i betänkandet regeringens skrivelse om hållbara Sverige och också miljömotioner från den allmänna motionstiden. Det är ett rätt så rejält miljödokument. Det är totalt 346 yrkanden som får sin behandling i detta betänkande. Under utskottsbehandlingen har vi också träffat många myndigheter och organisationer, näringslivsrepresentanter som gett sin syn på frågorna. Ungdomens miljöriksdag hade en särskild seminariedag omkring miljöpropositionen och fick sedan ge sina synpunkter inför utskottet. Jag tycker att den här behandlingsformen har fungerat väl. Det har varit mycket, men jag tycker att vi har gått systematiskt till väga och betat av de olika områdena. Man kan säga att det här betänkandet ger en god och samlad bild av tillståndet i Sverige i dag vad gäller miljöfrågorna. Under förra mandatperioden, under Anna Lindhs tid som miljöminister, rustades miljöpolitiken ned område för område. Från Miljösverige och oppositionen uttalades mycket stark kritik mot den avlövning av miljöpolitiken som regeringen och dåvarande miljöministern ansvarade för. På i stort alla de olika områdena inom miljöpolitiken har nedskärningar varit ett faktum. Det har handlat om miljöövervakningen, om arbetet med sanering av förorenade områden, om miljöforskningen, om kalkningen av försurade sjöar och vattendrag, om minskade resurser till länsstyrelsernas miljöenheter. Ja, exemplen kan göras många. Bakom en sorts kuliss att bygga om Sverige ekologiskt nedrustade regeringen de facto den ordinarie miljöpolitiken. Till skillnad från denna politik har vi från Kristdemokraternas sida konsekvent presenterat budgetförslag och miljöåtgärder som syftar till en förstärkt miljöpolitik och sanering av den nationella miljöskuld som Sverige som land dragit på sig. Det har dock en riksdagsmajoritet avvisat. Fru talman! Nu har vi en ny miljöminister, och även om han inte synts så mycket i debatten började han sin första budget med en liten miljöåterställare. Det har han faktiskt fortsatt med i vårpropositionen. Men det handlar alltså om att regeringen nu börjar rusta upp det man först har rivit ned. Regeringen kan inte tänkas inhösta några större applåder för detta. Man börjar alltså en återmarsch till vad som var tidigare. Det är bra så. Jag hoppas att den marschen kan fortsätta. Men sedan får vi också konstatera att kretsloppsbegreppet har fått lite nytt innehåll. Vi konstaterar att det faktiskt är gamla pengar som återanvänds. Man flyttar pengar från ett konto till ett annat för att försöka komma tillbaka till de ordinarie miljöanslagen. Det är okej, det är ett sätt att ge en sorts symbol åt kretsloppsarbetet. Det viktiga är att pengarna kommer tillbaka där de hör hemma så att vi får ett bra ordinarie miljöarbete. Miljöministern får ursäkta lite, men dagens betänkande känns i alla delar inte helt aktuellt i och med att det ändå är en ett år gammal proposition som är tyngdpunkten i betänkandet. Jag kommer ändå strax in på det. En aktuell fråga skulle jag vilja ta upp där miljöpolitiken berörs mycket starkt. Det är en formulering i den nyligen presenterade vårpropositionen. Där skriver regeringen, med stöd av regeringsunderlaget Miljöpartiet och Vänsterpartiet, så här: "Regeringens bedömning är att energiskatt ska börja tas ut på biodrivmedel från år 2004." Detta, fru talman, kan inte betyda något annat än att omställningen till det ekologiska samhället avsevärt försvåras. Varför ge en signal som kan komma att lägga en död hand på de satsningar som är tänkta för att få fram förnybara drivmedel? Jag måste fråga såväl miljöministern som Gudrun Lindvall och Kjell-Erik Karlsson från Miljöpartiet respektive Vänsterpartiet vad det här är fråga om. Den bästa miljöinsats ni kan göra i denna debatt är att ge beskedet att formuleringen att påbörja beskattningen av förnybara bränslen var ett olycksfall i arbetet. Vi räknar med att det rättas till nu vid riksdagens behandling av propositionen. Kan vi få ett sådant besked? I så fall är resultatet av den här debatten en miljövinst. Så över till betänkandet. Regeringens förslag att dagens 170 miljömål skall ersättas av 15 mål är ingen direkt lösning av miljöproblemen, utan det är som svenska Naturskyddsföreningen sade i en kommentar när propositionen presenterades: "Regeringen abdikerar i frågan om mål och överlåter till andra att själva besluta vad man orkar med." Några andra kommentarer från Miljösverige, exempelvis Centrum för biologisk mångfald: "Denna proposition är inte det redskap vi behöver för det ordinarie miljöarbetet. Vad gäller miljöövervakningen har vi inte lägre koll på vad som händer." Det är rätt allvarlig kritik. En miljöforskare sade: "Man suddar nu ut redan tydligt satta miljömål vad gäller naturvården." Ett annat ord var En bättre strategi vore att regeringen kom med förslag på handlingsplaner för att nå tydliga miljömål. Men en sådan strategi har lyst med sin frånvaro under förra mandatperioden, och nu har arbetet hänskjutits till beredningar som skall arbeta fram delmål och handlingsplaner. Regeringens tanke var att man sedan på egen hand skulle fastställa delmål och i bästa fall handlingsplaner. Regeringen får dock i dagens betänkande bakläxa på denna punkt. Ett enigt utskott begär nu att regeringen skall återkomma till riksdagen för fastställande av delmål. Det innebär i praktiken att det också blir en tydlig redovisning och, såvitt jag förstår, förslag till åtgärdsprogram för att nå uppsatta mål. Med den här behandlingen av motionen har en mängd förslag som har funnits från oppositionen, bl.a. från oss kristdemokrater, på mål och åtgärdssidan tills vidare hänskjutits till kommande debatt när regeringen lagt fram sina förslag efter den beredning som pågår under det här året. Då finns det anledning att mer i detalj diskutera delmål och strategier för att nå målen. På ett område vill jag dock redan i dag föra en diskussion. Det handlar om, som jag ser det, den viktigaste miljöfrågan. Och det är inte bara den viktigaste miljöfrågan, utan det är den fråga som kommer att dominera den politiska agendan under kommande decennier, nämligen klimatfrågan. Fru talman! Jag är kanske tjatig, eftersom jag har tagit upp den frågan under några år, men den är central och avgörande. Klimatfrågan är mänsklighetens ödesfråga. Om vi inte lyckas att hejda fossilförbränningen och därmed koldioxidutsläppen blir det en ökad medeltemperatur på jordklotet. Med fortsatta föroreningar av lufthavet räknar man med en fortsatt medelteperaturförhöjning på 3-4 grader under de närmaste 100 åren. Det innebär att havsytan kommer att stiga och att havsströmmarnas banor kan komma att ändras. Oväder som orkaner blir vanligare och förekommer dessutom med ökad styrka. Över hela världen kommer vädret att bli mer extremt. Torka, översvämningar och värmeböljor väntas öka. Uppräkningen av effekter till följd av klimatförändringar kan göras lång. Vid den senaste klimatkonferensen i Buenos Aires var det frapperande hur medvetna världens miljöministrar verkade vara om detta framtidsscenario. Detta är inte längre en teori eller någon tanke, utan det är vetenskapligt belagt. Men samtidigt måste sägas att man uppvisade en oförmögenhet till samling och beslut för att verkligen minska dessa utsläpp. Alla länder, också Sverige, måste nu ta ansvar för att hejda utsläppen av koldioxid. Varken inom energieller transportsektorn kan vi tillåta ökade utsläpp. Tvärtom måste ett kraftfullt handlingsprogram som minskar utsläppen upprättas och genomföras. Det handlar om utfasning av fossilbränslen i såväl energiproduktionen som transportsektorn, begränsning av metanavgång, åtgärder för att öka kolbindningen samt återvinning och om möjligt lagring av koldioxid. Ett antal politikområden berörs, och det var med detta som bakgrundsrelief som jag tidigare ställde min fråga om biodrivmedlen. Att få andra drivmedel är ett sätt att minska utsläppen från fossilbränslen. Det är därför som det är så allvarligt om regeringen nu skickar ut en annan signal. Dessvärre har regeringen av EU utverkat möjlighet att bryta internationella klimatöverenskommelser och öka utsläppen. Denna ökning kan bli rätt så stor, men det beror ju också på hur man hanterar kärnkraftsavvecklingen. Det får inte bli så, att vi bidrar till att öka utsläppen av koldioxid beroende på ökad kolförbränning och oljeförbränning när kärnkraften stängs av. Vi måste eleffektivisera eller ha förnybara bränslen. Där är vi inte i dag, och det är detta som är det allvarliga, om regeringen fortsätter att framhärda med att ersätta kärnkraft med fossila bränslen. Då kommer denna ökning att bli än mer drastisk än som det ser ut i dag. Fru talman! Jag tycker alltså att regeringen för en bakvänd politik i den viktigaste miljöfrågan. Här hoppas jag nu på en tydlig omorientering från den nya miljöministern, en omorientering som innebär att regeringen lyfter upp klimatfrågan som nummer ett i miljödebatten. Jag hörde miljöministern i Buenos Aires, och där var han tydlig och bra. Jag hoppas att han är väldigt tydlig i debatten i dag och säger vad det handlar om när det gäller klimatfrågan och vad som krävs av oss i Sverige och internationellt vid en omställning. Det kommer att utsätta samhället för stora påfrestningar, men det är nödvändigt att ordentligt föra den debatten. Sedan skall den klimatkommitté som bereder frågan om handlingsprogram förhoppningsvis komma med ett förslag i slutet av året. Jag hoppas att det blir bra förslag som leder till konkreta beslut. Men det handlar också om att öka medvetenheten ute bland folket. Här kommer det att krävas insatser av oss alla. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation nr 24, som tar upp frågan om ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Givetvis står jag bakom övriga reservationer från kristdemokraterna, men för tids vinnande avstår jag från att yrka bifall till dem. Jag vill också rekommendera vårt särskilda yttrande för läsning där vi tar upp mer ideologiska spörsmål och kommentarer till de miljöförslag som vi har framfört i motionen. Jag vill ta upp ytterligare två sakfrågor. När det gäller frågan om blyhagelsförbud anser ett enigt utskott att förbudet skall förenas med dispensmöjligheter för all icke våtmarksanknuten jakt. Det var bra att utskottet kunde samlas kring en praktisk lösning i denna fråga, och jag utgår från att regeringen och Naturvårdsverket nu fortsättningsvis hanterar denna fråga med vislighet. Fru talman! Jag kan inte heller låta bli att nämna något som är viktigt för min hembygd, nämligen Kolmården och Kolmårdens djurpark. Det kan synas vara en liten fråga i sammanhanget, men det handlar faktiskt om ett utomordentligt viktigt forskningsarbete för utrotningshotade djur och om den biologiska mångfalden. Här anser jag, liksom tidigare, att staten bör ta sitt nationella ansvar. Jag kan ändå nära en förhoppning om att miljöministern skall ha ett mer öppet sinnelag till denna fråga än vad hans företrädare hade. Välkommen till Kolmården för att ta del av ett viktigt nationellt miljöarbete! Avslutningsvis vill jag peka på det ideologiska perspektivet och det personliga ansvaret. I miljöpolitiken och också inom andra politikområden tar kristdemokratin sin utgångspunkt i förvaltarskapstanken och förvaltaransvaret. Det här gamla indianordspråket kan sägas omfatta denna tanke: Vi har inte ärvt jorden av våra föräldrar utan bara lånat den av våra barn och barnbarn. Vår livsstil i västvärlden sliter hårt på miljön och på ändliga naturresurser. Den är inte socialt försvarbar när man jämför med hur det stora flertalet fattiga lever. Vi är alla mer eller mindre fångade i ett materialistiskt tänkande. Konsumismen firar större triumfer än någonsin i historien. Vi har inte lyckats med att åstadkomma tillväxt inom sociala och ekologiska ramar. Vi måste nu få till stånd en sådan tillväxt. I och med att vi inte har lyckats med det har vi slitit hårt på miljön. De stora miljöhoten i dag är inte några enskilda skorstenar eller avloppsrör utan det är vår vardagliga livsstil som i alltför hög grad bygger på ett kortsiktigt och snabbt förbrukande av energi, naturresurser och spridande av gifter och avfall. Jag för min del tror inte att vi löser miljöproblemen om vi inte går till oss själva och ser till att vi inte gör större ekologiska avtryck än vad miljön tål. Vi skall givetvis arbeta vidare med tydliga miljömål och kraftfulla handlingsplaner - såväl nationellt som internationellt. Men ytterst handlar det om en miljömedveten livsstil, och här har vi alla ett ansvar.

Fru talman! Detta är ett utomordentligt viktigt betänkande. Jag vill börja med att citera det som står i betänkandet: "Regeringens övergripande mål för det miljöpolitiska arbetet är att till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta." Sverige skall vara pådrivande när det gäller att lösa miljöfrågorna. Jag tycker att det är bra. I detta ligger det faktiskt en miljöoptimism. Om man inte hade en optimistisk syn på möjligheterna att lösa miljöfrågorna skulle man inte skriva på det här sättet. Det finns en enig riksdag bakom denna syn och möjligheterna att lösa miljöfrågorna. Det ligger helt i linje med de uppfattningar som vi i Moderata samlingspartiet har i fråga om möjligheterna att komma till rätta med miljöproblemen. Det har hänt väldigt mycket positivt under de senaste åren. Det har också hänt väldigt mycket fysiskt, om vi ser på olika områden när det gäller miljösituationen i vårt land. Det har vidare hänt väldigt mycket mentalt. Vi har gått från omedvetenhet till medvetenhet i sättet att se på miljöfrågorna som sådana. Detta måste vara bärande inför framtiden. Det är kunskapen som är den bästa basen för arbetet med att lösa miljöfrågorna. Genom bättre kunskaper har vi också större möjligheter att på ett riktigt sätt komma till rätta med de problem som finns på hela miljöområdet. Men kunskapen måste också vägas samman med ansvar, det mänskliga ansvaret. Det är just detta som gör att vi har möjlighet att se optimistiskt på framtiden och förutsättningarna att lösa miljöfrågorna. Det mänskliga kunnandet och det mänskliga ansvaret måste gå i takt. Den mänskliga förvaltarskapstanken måste vara vägledande för sättet att lösa de olika miljöfrågorna. Utifrån detta avstamp när det gäller inriktningen på miljöpolitiken kan vi i princip avskriva katastrofteorierna inför framtiden, om vi går in i detta arbete med kunskap, med ansvar och med medvetenhet. En annan viktig faktor som jag tycker att det finns anledning att peka på är att rollfördelningen har förändrats i miljöarbetet, från den tid när medvetenheten var låg fram till i dag när vi har en god medvetenhet om miljöfrågorna, även, fru talman, om vi på viktiga områden ännu inte har tillräcklig kunskap. Det är angeläget att slå vakt om dessa rollfördelningar, och vi menar från moderat håll att staten skall ha ansvaret för kärnuppgifterna genom att stifta vettiga lagar och dra upp långsiktiga mål. Forskningen är en viktig del i detta sammanhang liksom miljöövervakningen och en del annat. Staten har ansvaret för viktiga kärnuppgifter. I rollfördelningen måste också ligga att företag, konsumenter och vi alla som enskilda medborgare också har en viktig del i det kommande miljöarbetet. Här har vi ju sett en mycket markant förändring från den dag när miljöfrågan väcktes som en viktig politisk fråga fram till i dag när medvetenheten är så stor. Detta skapar ju också förutsättningar för optimism. Jag skulle vara betydligt mer pessimistisk, fru talman, om det vore så att bara vi politiker diskuterade miljöfrågorna. Men nu är det inte så, utan nu är detta en fråga som genomsyrar vårt eget samhälle och som i allt större utsträckning också genomsyrar det internationella politiska framtidstänkandet. Många gånger hör man i dag att egentligen ligger företag och konsumenter före politikerna när det gäller miljöarbetet och miljösynen. Man kan faktiskt få den kritiken från enskilda företag. Jag har då märkt att vissa politiker blir ganska hysteriska och säger att så får det ju inte vara och att det är klart att vi som politiker måste ligga främst. Jag måste säga att personligen känner jag en tillfredsställelse över det faktum att i vissa sammanhang ligger andra sfärer i samhället före politikerna i viktiga frågor. Då gäller det ju för oss att inte försöka korrigera och inte att försöka gå över till att dirigera, utan att i stället se till att vi tar till vara de faktiska positiva förutsättningar som finns i dessa olika sammanhang. Också det internationella perspektivet måste mycket klart poängteras när vi diskuterar de framtida svenska miljömålen i det svenska parlamentet. Här kan vi nu konstatera, fru talman, att vårt EU medlemskap har varit positivt. Vi skall nu gå ut i ett nytt EU-val den 13 juni. I den valrörelsen kan vi gå ut och klart påpeka att vi ser hur positivt det gemensamma arbetet på miljöområdet är inom ramen för EU-samarbetet. Detta var en av de viktiga frågorna som vi moderater torgförde när vi gick till EU-val förra gången. Vi kan nu konstatera att vi har fått rätt. Jag tycker att det är bra att samtliga partier arbetar i samma riktning, att vara pådrivande i de internationella miljöfrågorna. Här har vi också fortsättningsvis en uppgift. Jag skulle vilja säga att både regering och riksdag i ännu större utsträckning måste arbeta för att vi skall nå internationellt gemensamma mål på detta område. Sedan måste jag väl konstatera att vi från moderat sida har varit kritiska till mycket av det som regeringen har gjort under de senaste åren. Vi tycker att väldigt mycket av miljöarbetet har präglats av brist på konsekvens och av ryckighet. Man har använt miljödiskussionen som ett mål, en bas, för att genomföra en rad andra åtgärder. Men det har varit ganska bekvämt att sätta miljöetikett på en del förslag som kommit från regeringens sida. Här måste vi vara väldigt konsekventa. Vi måste se ett samband mellan åtgärder och miljöeffekter. Vi får inte, därför att det är populärt att använda miljön som ett argument, använda miljöargumentet på förslag och åtgärder som i själva verket har andra motiv. Det kan gälla en rad olika förslag som vi har sett under åren. På en punkt har vi varit särskilt kritiska. Det har gällt forskningssidan där regeringen som bekant tidigare har gjort mycket kraftiga neddragningar. Naturvårdsverket tappade konsekvens och kompetens genom detta. Den tekniska forskningen kom på undantag. Likaså har vi internationellt tappat både kunskap och förtroende beroende på de nedskärningar som gjorts på forskningen de senaste åren. Dessbättre finns det nu mera pengar i vårpropositionen, och det är bra. Men vi har ändå anledning att analysera om det är tillräckligt. Jag vill koppla synen på forskningen och nödvändigheten av framtidsforskning till ett begrepp, faktor 10, som finns med i proposition och i betänkande. En förutsättning för att vi skall nå positiva framsteg mot faktor 10 är ju att vi har en verkligt målinriktad forskning när det gäller teknik och viktiga miljöfrågor. Om vi inte gör dessa satsningar, kan vi inte uppnå viktiga mål. Då blir lätt denna form av begrepp som faktor 10 enbart slagord i miljömässig debatt - slagord utan att vi kan uppnå de viktiga målen. Andra områden där vi har varit kritiska har gällt kalkningen och miljöövervakningen, samtidigt som vi också har varit kritiska till det miljardregn som har gått ut till kommuner och andra i samband med de s.k. kretsloppsmiljarderna. Vi menar att pengarna inte har använts med huvudsyftet att klara miljön, utan det är sysselsättningsfrågorna som har varit det viktiga. Man har fått pengar till att riva hus, starta miljökaféer, anordna fritidsanläggningar och liknande i och för sig viktiga åtgärder, men om pengarna i stället hade använts direkt i miljöarbetet hade effekten blivit betydligt större. Vi är inte ensamma om kritiken, utan även väldigt många neutrala bedömare, om man ser det ur politisk synpunkt, har varit kritiska, t.ex. miljöorganisationerna. Jag hoppas att vi utifrån utvärderingarna kan få en bättre tingens ordning. Ett annat område där vi också har varit kritiska är synen på koldioxiden. Jag skall inte tjata, fru talman, men det finns ju ett klart samband mellan den framtida energipolitiken, det energipolitiska beslutet, möjligheten att nå koldioxidmålen och möjligheten att vinna internationell trovärdighet i denna fråga. Det är ett faktum att vi inte går i takt med andra utvecklade länder inom EU - alla länder i EU är i och för sig utvecklade - som har kunnat bedömas skall kunna minska sina koldioxidutsläpp, utan vi får i stället öka. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till miljöministern, därför att det är egentligen två viktiga områden som nu ligger i avgörande. Det ena är den stora basintroduktionen. Hur ser miljöministern på en stor gasintroduktion i Sverige? Jag tror att här måste miljöministern ge besked. Den andra frågan gäller signalerna om skatt på bioenergi. Är det verkligen så att också Miljödepartementet står bakom signalerna i vårpropositionen? Om vi ser dessa båda storheter som en enhet, nämligen att underlätta gasintroduktion samtidigt som vi försvårar en utveckling av biobränslen på det sätt som har skett, så får vi ju ännu mindre förutsättningar, fru talman, att klara koldioxidmålet samtidigt som kärnkraften skall avvecklas. Vi måste då konstatera att vi inte klarar koldioxidmålet. Då skall vi inte säga att vi gör det, utan då skall vi i stället säga att vi måste överge målet - någonting som vi moderater inte är beredda att göra. Fru talman! 15 miljökvalitetsmål, allmänt hållna men utomordentligt viktiga, är miljökvalitetsmål som i princip alla kan skriva under. Jag måste säga att det ligger en styrka i att hela riksdagen ställer upp bakom 15 långsiktiga miljökvalitetsmål som regeringen har presenterat. Vi kan också konstatera att det inom det närmaste året kommer att bli ett mycket intensivt arbete för att sätta kött på benen inom ramen för de båda utredningar som arbetar i detta sammanhang. Från moderat sida är vi glada för att delmålen skall tillbaka till riksdagen, så att riksdagen får fatta beslut om dem. Det är ett enigt förslag från utskottet på den punkten. Det är angeläget att riksdagen också får diskutera delmålen. När det gäller delmålen vill jag deklarera några principer, som i och för sig också finns i betänkandet. För det första måste vi begränsa antalet delmål. I annat fall hamnar vi i samma skog av delmål som vi har i dag. Det blir svårt att klara en begränsning när de olika sektorsmyndigheterna kommer in med sina önskemål. Vi måste se till att delmålen är realistiska. För det andra måste vi konkretisera delmålen. Vi har allmänt hållna nationella kvalitetsmål. Delmålen måste konkretiseras för att vi skall kunna mäta hur långt vi har nått när det gäller att uppfylla dem. För det tredje måste vi gå i takt med samhällsekonomiska bedömningar. Det finns skrivet både i proposition och betänkande. Jag förutsätter att man också i utredningarna arbetar efter den principen. Det är viktigt att betona att rättssäkerheten måste vara vägledande även när det gäller miljöarbetet. Vi får inte säga att miljöarbetet är så viktigt att vi kan ge avkall på rättssäkerhetsskäl och rättssäkerhetsmål. Det kommer vi moderater inte att ställa upp på. En rättssäkerhetsfråga är äganderätten. Under delmålsarbetet kommer vi att uppleva svåra, viktiga avväganden när det gäller beslut, lagstiftning, målsättning och respekt för bl.a. äganderätten. Fru talman! Vi måste också gå i takt när det gäller internationellt miljöarbete. Samtidigt skall vi vara pådrivande. I betänkandet finns ett exempel. Jag tänker på PVC-frågan, där det också finns en reservation. Med all respekt för diskussionen i denna fråga är det viktigt att vi har två saker klart för oss. För det första skall vi veta vad vi gör, vetenskapligt. Även om försiktighetsprincipen är angelägen måste vi ha kunskap och vetenskapliga belägg. För det andra måste vi också gå någotsånär i takt internationellt. I annat fall gör vi vårt eget miljöarbete en björntjänst. Andra länder med lägre ambitioner tar då över produktion på svensk bekostnad. Det är en avvägningsfråga, som vi måste ha med i sammanhanget. Vi moderater står bakom en reservation i frågan. Vi anser att klimatfrågan är den kanske viktigaste internationella miljöfrågan. Därpå följer försurningen, våtmarkerna och Östersjön, med det internationella perspektivet. Vi har också frågan om den biologiska mångfalden. Här vill jag ställa ytterligare en fråga till miljöministern. Jag läste helt nyligen att miljöministern skall kalla till en tankesmedja på Utö. Det låter intressant. Det är bra att man för en diskussion med kunniga människor om naturvårdsfrågor. Samtidigt har det gått ut signaler om att vi kanske måste ompröva naturvårdspolitiken. Vi kanske måste ändra kurs. Man säger att vi har ägnat oss alldeles för mycket åt naturvård i glest befolkade områden. Samtidigt som vi arbetar med dessa frågor i kommittén är det viktigt att få veta vad ministern vill på detta område. Är vi på väg in i ett nytt tänkande när det gäller naturvården? Skall vi släppa en del av den biologiska mångfalden ute på landsbygden och i stället tala om stadsbiologisk mångfald? Eller kan vi gå i takt? Jag ställer frågan utifrån de skrivningar som har gjorts. Jag är inte kritisk till initiativet. Det är ett bra initiativ. Men det vore fint om vi kunde få information om vad det innebär. Fru talman! Ekonomiska styrmedel är också viktiga. Här finns det positiva exempel såsom beslutet om katalysatorrening, som gav en positiv effekt. Det finns svavelskatter, koldioxidavgifter osv. I betänkandet finns en reservation om ekonomiska styrmedel i form av en skrotningspremie, som vi moderater och kristdemokraterna står bakom. Jag har yrkat bifall till den, reservation 8. Detta är ett verksamt instrument. Även här måste vi gå i takt internationellt. Vi måste avväga effekter av ekonomiska styrmedel på olika områden, så att vi inte använder dem som täckmantel för att stärka statens inkomster. Det måste finnas klara miljöpolitiska mål. Fru talman! Det är bra att vi kan enas om 15 övergripande miljömål. Nu gäller det att se till att vi går i takt för att förverkliga målen, både dessa och delmålen under arbetet. Det positiva inför framtiden och möjligheten till en positiv miljösyn är att kunskapen och intresset inte bara finns i det politiska ledet utan framför allt ute i de olika sektorerna av det svenska samhället.

Fru talman! "Det är ont om jordklot" skrev Harry Martinsson för länge sedan. Kloten har, vad jag vet, inte blivit fler sedan dess. Det klot vi lever på gäller det att vara rädd om. Vi måste alla slå vakt om vårt klots överlevnad, det tror jag vi är överens om. Om alla människor på jorden skulle leva med samma livsstil och konsumtionsnivå som vi i den rika världen skulle det krävas minst fem jordklot. Eftersom det bara finns ett jordklot, finns det uppenbart en konflikt om begränsade ytor och ändliga resurser. Västvärldens industriella, oljebaserade, köttätande och högkonsumerande livsstil lägger under sig ytor och tar resurser från dem som inte kan göra anspråk på lika mycket som vi. Vår livsstil tillägnar oss livsutrymme från människor i andra världsdelar och hotar vår egen och andra arters existens. En rad icke förnybara råvaror utnyttjas på ett sådant sätt att jordens samlade resurser av dem snart kommer att ta slut. Vårt sätt att leva kan inte bli annat än en parentes i mänsklighetens historia. Frågan är om vi hinner och vill ta vårt ansvar innan miljöförstöring brutalt tvingar oss in i ett förändringsskede. Vi i Vänsterpartiet vill ta vårt ansvar för en hållbar utveckling. I första hand speglar miljöfrågan en konflikt mellan rika och fattiga länder med mycket stora skillnader i konsumtion av ändliga resurser. Men den är även en klassfråga. Den som är ekonomiskt stark tar en större andel av resurserna än den ekonomiskt svage. Jag vill att Sverige skall vara ett föregångsland i miljöfrågan och genom riktiga politiska signaler föregå med gott exempel. I den förändringen krävs medvetna beslut som styr både produktionsprocesser, enskild livsstil och konsumtion. De föreslagna miljökvalitetsmålen är av övergripande karaktär och definierar det tillstånd för den svenska miljön som miljöarbetet skall sikta in sig mot. De 15 nationella miljökvalitetsmålen är, precis som Göte Jonsson sade, så allmänt hållna att ingen kan invända mot dem. För att de skall bli användbara krävs att riksdagen antar konkretare delmål. Det är delmålen som kommer att utgöra underlag för miljöpolitiska åtgärder och prioriteringar inom olika samhällssektorer. Därför har den parlamentariska beredningen för miljömålen en mycket viktig uppgift och ett stort arbete som skall redovisas vid halvårsskiftet, den 1 juli år 2000. Det är bra att utskottet har kunnat enas om synen att delmålen skall upp i riksdagen. Koldioxidutsläppen är ett internationellt problem, men Sverige kan och måste som ett tekniskt och ekonomiskt avancerat land gå före och ta fram processer, teknik och samhällsstrukturer som visar på vägarna till minskad användning av fossila bränslen och därmed till sjunkande utsläpp av koldioxid. Såvitt vi kan se i dag finns det inga genvägar, utan det krävs stora strukturella förändringar inom energisektorn och transportsektorn. Vatten av god kvalitet är ett mycket viktigt mål. Vatten är en av grundstenarna för överlevnad. Sverige har gott om vatten och vatten av god kvalitet. Men det finns faror för våra vatten. Vi kan i södra Sverige se en utveckling mot ett ökande antal upptäckter av bekämpningsmedel i brunnar och vattendrag. Detta är en varningssignal som vi nu måste ta på riktigt allvar. Levande sjöar och vattendrag vill vi alla se och ha tillgång till. För att bevara den biologiska mångfalden är vi med den nuvarande situationen, som beror på gamla och ännu pågående försyndelser på utsläppssidan, tvungna att kalka i försurade vattenområden. Vid halvårsskiftet i år skall en nationell kalkningsplan vara klar. Den planen måste vi ta på allvar, och den måste vara ett underlag för delmålen för kalkningsverksamheten. Hav i balans samt levande kust och skärgård är miljökvalitetsmål nr 5. Det målet innebär att västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden skall bevaras. Regeringen skriver så här: "Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas." Den skrivningen är lovvärd, men vad sker i Östersjön? Man fiskar ut den naturliga sillen genom användande av stora trålare som drar in allt till fiskmjölsproduktion, vilket leder till minskad fångst och en påtaglig försämring för det lokala kustnära fisket. Man kan inte säga att detta storskaliga industrifiske bedrivs så att en hållbar utveckling främjas. Vad det lett till är att den lokala fiskindustrin får ta sin råvara från Danmark, då Östersjösillen blir mindre och mindre i storlek. Lekbeståndet har rasat från 2 miljoner ton till någonstans mellan 500 000 och 700 000 ton. Internationella havsforskningsrådet har sagt att lägsta gräns för att producera en ny generation med tillräcklig mängd yngel är ca 1 miljon ton. Det är inte utan att man undrar var Fiskeriverkets samlade översyn av vilka delmål och åtgärder som behövs för att nå det här miljökvalitetsmålet kommer att hamna. Det skall redovisas i oktober i år. Det finns en hel del att säga även om producentansvar. Jag skall kort gå in på detta i samband med en reservation på det området som gäller bl.a. möbler. Jag anser det vara fel resonerat då man från både regeringens och utskottets sida inte anser att det föreligger ett behov av att införa producentansvar för möbler eftersom det, som man säger, finns en andrahandsmarknad för möbler. Denna argumentation är märklig, då den andrahandsmarknad som finns inte avser uttjänta möbler utan användbara möbler. Att luta sig mot denna marknad ger inga garantier för att möbler tas om hand på ett säkert sätt när de kasseras. I och med detta kommer vi över på området avfall. Här har vi inte reserverat oss, eftersom det har kommit en proposition om avfallsskatt och vi har motionerat med anledning av denna. Vi har i stället avgivit ett särskilt yttrande. Vi är kritiska till en ökad förbränning av avfall. En viktbaserad avfallsskatt som ensidigt belastar avfall som går till deponering kommer sannolikt att öka mängden av avfall som kommer att gå till befintliga och nya sopförbränningsanläggningar och därmed öka de totala utsläppen av miljögifter. De senaste årens erfarenheter har visat att det kan vara lättare och mer ekonomiskt fördelaktigt för en kommun att bara omlasta avfallet för transport till sopförbränningsanläggningar än att satsa på utökad materialåtervinning och biologisk behandling. Incitamentet för att inom kommunen satsa på utökad återvinning försvinner när man inte längre har ansvar för den slutliga avfallsbehandlingen. Miljöproblemen finns ju inte bara i Sverige utan är globala. Vi ser det som nödvändigt att det globala och alleuropeiska miljösamarbetet utvecklas. För att nå en hållbar utveckling i ett samhälle måste någon gå i spetsen och vara pådrivare. För att Sverige skall kunna vara pådrivare i de sammanhangen krävs att vi har rätt att föra fram självständiga åsikter och hävda våra egna ståndpunkter. Vi anser att EU inte skall få hindra medlemsländer att ställa hårdare krav i internationella miljösammanhang. Nu gäller det att vi i det politiska och praktiska miljöarbetet agerar med handlingskraft och tillsammans sätter i gång ett offensivt miljöarbete. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 7 och 28. Givetvis står vi också bakom Vänsterpartiets övriga reservationer. Till Dan Ericsson, som ställde frågan om formuleringen av skatt på drivmedel år 2004, vill jag säga att det finns en formulering i betänkandet där man förutsätter att regeringen skall återkomma med förslag om biodrivmedel. Vi kommer att verka för att den formulering som finns i budgetpropositionen inte skall återkomma i höstens budgetproposition. Vi får väl också se vad miljöministern kommer att säga om den här frågan i debatten i dag. Det är jätteviktigt att man, som Göte Jonsson framhöll, verkligen får kött på benen när det gäller delmålen och att det blir möjligt att utvärdera dem. Det är ingen nytta med att sätta upp mål som inte är tidsbestämda och som inte är utvärderingsbara.
Fru talman! Jag kan dela mycket av det som Kjell Erik Karlsson har sagt om det internationella perspektivet, inte minst om koldioxidfrågan och om nödvändigheten av att minska användningen av de fossila bränslena. Det var också därför som jag ställde frågan om formuleringen i vårpropositionen. Det går inte riktigt ihop när man å ena sidan säger att vi skall fasa ut fossila bränslen och göra förändringar inom transportsektorn så att förnybara bränslen kommer in, å andra sidan i vårpropositionen - som faktiskt Kjell-Erik Karlsson och hans parti står bakom - lägger en död hand på utvecklingen av de alternativen. Jag uppfattade det så, fru talman, att det första steget till reträtt nu togs. Som jag uppfattar sakläget föreligger det inte längre majoritet för den skrivning som finns i vårpropositionen. Jag tackar för det beskedet från Kjell-Erik Karlsson. Kjell-Erik Karlsson sade att han till budgetpropositionen i höst skall se till att formuleringen inte finns kvar. Fru talman! Problemet är att det just i dessa dagar står och väger i fråga om viktiga beslut om investeringar i biodrivmedel eller inte. Det bästa är därför att vi får en tydlig signal redan i dag. Vi vet att det parlamentariska läget är sådant att vi redan nu i vår kan avföra tankarna på beskattning av biodrivmedel. Kan vi få det på det sättet, Kjell-Erik Karlsson?
Fru talman! Jag sade att jag är beredd att verka för detta. Vi har under lång tid drivit frågan om biodrivmedel. Vi har haft den uppe vid olika tillfällen i samtal med regeringen. Vi släpper inte den frågan.
Fru talman! Det är väl bra att man inte släpper en fråga, men det spelar dessvärre inte så stor roll, om resultatet blir rakt motsatt det som man önskar. Sådant är läget de facto i dag. Det är därför som det är så viktigt att få besked redan i dag om att formuleringen undanröjs redan nu i vår och att Vänsterpartiet inte diffust säger att det skall verka för det till hösten. Då kan det vara för sent, och då kommer man kanske inte att återuppta de planer som redan nu finns klara att sätta i sjön. Det står och väger, Kjell-Erik Karlsson. Det är oerhört viktigt vad som sägs om detta i debatten i dag.
Fru talman! Jag kommer inte att säga ja eller nej i svaret till Dan Ericsson. Jag säger att vi fortsätter den diskussionen med våra samtalspartner.

Fru talman! Vi måste tyvärr konstatera att regeringen under den förra mandatperioden inte tog miljöarbetet på allvar. Riksdagen förhindrades att fatta nödvändiga beslut på miljöområdet. Än värre är att regeringen genom sitt agerande inte tog till sig det breda miljöarbete som sker runt om i landet av enskilda, organisationer och företag. Bidrag och subventioner kan inte vara en huvudstrategi för att utveckla ett hållbart samhälle. Tyvärr har regeringens politik alltför ofta haft den inriktningen inom miljöområdet. I stort sett har regeringens insatser på miljöområdet under förra mandatperioden begränsat sig till de 5,4 miljarder kronor som under en treårsperiod skall användas för åtgärder för en hållbar ekologisk utveckling. Centerpartiet kan inte annat än, i likhet med bl.a. miljarderna använts till projekt vars miljönytta inte alltid varit tydlig. Jag skulle vilja fråga miljöministern om man kan förvänta sig att de medel som återstår kommer att användas till projekt vars miljönytta kan anses vara större än den miljönytta som hittills uppnåtts med de använda pengarna. Miljöpropositionen Svenska miljömål lades på riksdagens bord våren 1998. Men den kom inte att behandlas i riksdagen förrän i dag, en bra bit in på år 1999. De som haft förhoppningen om att den långa period på fyra år som föregick propositionen skulle användas till att formulera kraftfulla åtgärder har anledning att känna sig besvikna. Förslagen i propositionen är urvattnade och bidrar inte på ett offensivt sätt till en bättre miljö. Regeringen har utelämnat många konkreta förslag som skulle kunna innebära kraftfulla åtgärder i arbetet med att skapa en hållbar ekologisk utveckling. Regeringens förslag till miljökvalitetsmål är allmänt formulerade och innehåller inga delmål med en tydlig tidsbestämning. Det är därtill mycket oklart när delmålen slutgiltigt kan fastställas eftersom de först skall passera en parlamentarisk beredning. Dessutom föreslog regeringen att besluten om delmålen skulle flyttas från riksdagen till departement och myndigheter. Någon folklig förankring skulle alltså enligt regeringens förslag inte införskaffas och inhämtas. Arbetet med att kretsloppsanpassa Sverige inleddes av fyrpartiregeringen. Den socialdemokratiska regeringen tappar nu tempo i det fortsatta kretsloppsarbetet. Inga nya steg tas t.ex. mot ett ökat producentansvar. Regeringens passivitet leder till att Sverige är på väg att tappa position som föregångsland på miljöområdet. Sverige riskerar att missa de positiva möjligheter som en utveckling mot ett ekologiskt samhälle för med sig. Den kraftfulla expansionen inom den miljörelaterade företagssektorn riskerar att avta. Resultatet blir försämrad ekonomisk tillväxt och färre nya arbetstillfällen. Så över till en annan sak som jag tycker är angelägen. Jag saknar i propositionen ett erkännande av de stora insatser som verksamma organisationer inom natur och kulturområdet utför. Dessa organisationer, som t.ex. Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges hembygdsförbund med ungefär 170 000 medlemmar respektive 430 000 medlemmar, har kanske den allra bästa bevakningen. Organisationerna studerar och följer vaksamt hoten mot naturen, förmedlar information och medverkar i opinionsbildande, uppmuntrar till vård av byggnader och miljöer, däribland även stads och tätortsmiljöer, bidrar i många fall till deras skötsel och varsam förnyelse och söker påverka utvecklingen på miljöområdet på ett positivt sätt. Skall Sverige vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling, som sägs i propositionens inledning, är det nödvändigt att vi tar till vara de goda krafter som allaredan finns verksamma inom denna sektor. Det är dyrt för landet att låta bli det. Ersättningen till de ideella krafterna är blygsam jämfört med vad t.ex. tjänstemän och konsulter kostar. Regeringen måste därför i det kommande budgetarbetet se till att de ideellt verkande organisationerna får sitt berättigade stöd genom en uppräkning av deras anslag. Innevarande år har som bekant anslagen sänkts betydligt. Det har försvårat för nämnda organisationer att arbeta med information och opinionsbildning i den riktning som propositionen anger. Fru talman! Jag vill med anledning av det anförda yrka bifall till reservationerna 6 och 27. Jag står självfallet bakom samtliga reservationer där mitt namn förekommer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservationerna 6 och 27.

Fru talman! Vi har i dag att diskutera politiska frågor som har med vår överlevnad att göra. Naturoch miljöfrågorna är inte vilka frågor som helst. Det handlar om vår överlevnad. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för människans överlevnad. Att bevara orörd natur, ostörda rekreationsområden, biologisk mångfald är därför ett viktigt mål för en liberal miljö och naturresurspolitik. Hoten mot miljön har bytt karaktär. Från att främst ha varit en fråga om synliga och omedelbara fabriksutsläpp med nationella eller högst regionala skador har miljöproblemen blivit globala och diffusa. Fortfarande är föroreningar stora hot mot miljön. De största miljöproblemen som klimatförändringar och uttunningen av stratosfärens ozonskikt är till stor del globala och beror på våra levnadsmönster. Vi matas dagligen med information om lokala miljökatastrofer i världen samtidigt som nya rapporter publiceras om tilltagande globala problem som klimatförändringar. Vi socialliberaler har i grunden en optimistisk syn på framtiden och en tilltro till varje generations förmåga att finna lösningar på sin tids problem och att känna ett ansvar för kommande släkten. Men när miljöns intresse står i konflikt med miljöfarlig verksamhet skall naturlagarna ges företräde. En försiktighetsprincip skall prägla all mänsklig relation till naturen. För att komma vidare i detta viktiga arbete är Agenda 21-arbetet mycket centralt. Visst, det har sagts från talarstolen för en stund sedan att det är nödvändigt med mer kunskap. Vi behöver ständigt mer kunskap. Vi har redan mycket kunskap att använda oss av. Men när det gäller det lokala Agenda 21-arbetet finns det enligt min mening oroande tecken. Det finns tecken på att det här har avstannat. Här behövs politiska initiativ. I många fall bedrivs det här arbetet på ett sätt som inte var tänkt. Agenda 21 bygger ju på tanken att involvera, att få med de många människorna i arbetet för att förbättra miljön och förhindra att vi fortsätter förstöra. På vissa håll i landet skickas för närvarande fel signaler ut, menar vi folkpartister. Det gäller exempelvis i fråga om källsortering. Där säger man: Nu har vi stött på problem. Nu måste vi göra halt, vi måste ta time out. Och vad är det vi gör då? Jo, vi skickar ut signaler om att vi kanske inte tror på det vi håller på med. Den riktning som vi har angivit är vi kanske på väg att korrigera. Det här tror jag är misstag som vi nu omedelbart måste undvika att fortsätta göra. Vi måste vara tydliga om vad vi vill. När vi stöter på problem med källsortering och i andra sammanhang skall de självklart lösas. Men att ge de här signalerna kan få konsekvenser, skador, som det tar många år att reparera. I arbetet med miljökvalitetsmålen är det mycket angeläget att vi betonar arbetet med bevarande av biologisk mångfald bl.a. genom att, som vi har föreslagit, införa ett övergripande miljökvalitetsmål för arbetet med biologisk mångfald. Det finns en total enighet i vårt utskott om att både de övergripande målen och delmålen skall vara mätbara. Det är viktigt. I arbetet med mål inom miljöpolitiken i den särskilda delegationen har vi oerhört viktiga uppgifter framför oss. I det sammanhanget vill jag också ta upp miljökvalitetsnormerna. Utöver att målen är tydliga är det också viktigt att miljökvalitetsnormerna blir bindande. Det har vi också föreslagit. Så är ju inte fallet i dag. I fråga om avveckling av kärnkraften och infasning av inhemsk och förnybar energi finns politiska beslut sedan tidigare. De besluten tycker inte jag att vi märker av i arbetet. Det sker alltför lite när det gäller att leva upp till dessa beslut. Jag tänker då på vindkraften, och jag tänker på den formulering som finns i vårpropositionen som är oerhört oroande och som andra här nyss har uttryckt oro för, nämligen att vi skulle införa skatt på biobränslen. Det är ju också oroande att vi får ett förslag från regeringen bakom vilket både Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger sig stå och i talarstolen här får vi klart för oss att detta inte är fallet. Vänsterpartiet stöder inte den inriktning som man redovisar i vårpropositionen. Vad betyder det här? Finns det andra delar i miljöpolitiken som ni fortfarande inte har klarat ut? I en särskild motion tar vi upp ett klimatpolitiskt handlingsprogram. Vi säger att Sverige bör vara en föregångare med höga ambitioner. Vi bör sträva efter att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser. Vi säger att krafttag måste tas genom att t.ex. en långsiktig åtgärdsplan upprättas för minskad klimatpåverkan. Det är en annan överlevnadsfråga. Eller ta utsläppen till sjöar och vattendrag! I alla miljösammanhang och jordbrukssammanhang debatterar vi kalkningsfrågan. Här tror jag att det är oerhört viktigt att vi uppmärksammar de signaler som finns från en del experter i dag om att kalkning inte i alla sammanhang är lösningen. Det finns, i första hand när det gäller skogsmarken, tydliga bevis på att vissa organismer tar skada av, och dödas av, kalk. Det finns organismer som är surhetsanpassade och alltså inte mår bra av en omfattande kalkning. Det innebär att vi på ett bättre sätt än för närvarande bör ta de här hänsynen. Vi kan inte upphöra med kalkningen eftersom skogsmark är försurad och sjöar är försurade. Men hänsyn till dessa arter måste tas på ett bättre sätt än för närvarande. Älvarna är ständigt utsatta för hot. Vi har i motion pekat på det här och sagt att vi vill se ett starkare skydd av våra älvar. Epoken av älvutbyggnad måste vara över, och vi kommer att arbeta för att man inför mål som skyddar de älvar som i dag inte är utbyggda för framtiden. När det gäller vattendragen har vi fortfarande ett stort hot mot Östersjön. De skador som vi orsakar Östersjön kan vi inte åtgärda enkelt med någon kalkning som vi tror oss kunna göra med vissa insjöar. Vi måste nu ta krafttag för att eliminera orsakerna till föroreningarna. Det gäller såväl sjöar och vattendrag som Östersjön. Vi måste upprätta en långsiktig plan för minskning av utsläppen och för bevarande av den biologiska mångfalden. När det gäller biotopskyddet tas det i vårpropositionen upp en viss ökning av anslaget. Det här är, tycker jag, glädjande. Men det är tyvärr otillräckligt. Vi måste finna vägar att satsa ännu hårdare på biotopskyddet. Här anslås 40 nya miljoner. För att på ett tillfredsställande sätt klara biotopskyddet krävs 150 nya miljoner årligen under tio år framåt. Ett annat problem, fru talman, som jag vill peka på, är samhällsbullret. Det uppmärksammas nu inom EU. Det är viktigt att vi från svensk sida följer och stöder det här arbetet. Men takten i arbetet måste öka. Vi tycker att Naturvårdsverket bör få ett tydligt, långsiktigt uppdrag att arbeta målinriktat med bullerfrågan. Då är det inte i de här sammanhangen bara fråga om att skapa fler tysta miljöer. Det är också fråga om att bevara hittills tysta miljöer. Vi har i en särskild motion tagit upp frågan om mjukgörare i PVC. Sverige och Kemikalieinspektionen har inom EU fått uppdraget att utreda den mest använda ftalaten, DEHP som den benämns. Det finns en risk att förslaget om en frivillig avveckling, förslaget är ju en frivillig avveckling, leder till att mindre undersökta mjukgörare kommer att väljas. Kravet på en frivillig avveckling av DEHP tycker vi bör utgå. Vi bör genomföra de åtgärder som EU beslutar om efter en avslutad riskutvärdering. Fru talman! Jag vill avslutningsvis säga att jag står bakom samtliga Folkpartiets reservationer, men jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservationerna 25 och 30.

Fru talman! Detta tenderar som vanligt att bli en liten budgetdebatt. Jag kommer att ta upp en del sådana frågor så småningom. Men låt mig först yrka bifall till reservationerna 1 och 28. Naturligtvis står Miljöpartiet bakom de andra reservationerna vi har fogat till betänkandet, men för tids vinnande får det räcka med dessa två. När miljöpropositionen - den här stora luntan - kom för ett år sedan fanns det stora förhoppningar. Nu äntligen skulle regeringen visa hur man skulle nå det långsiktigt ekologiskt hållbara samhället som man har talat om. Nu skulle vi få se hur vägen dit såg ut. Vi som hade de förhoppningarna insåg tyvärr ganska snabbt att de grusades rejält. Här fanns inte mycket. De 15 miljömål som man slog fast kan t.o.m. ett parti som Moderaterna ställa upp på. Det säger faktiskt en hel del. Det säger att så förfärligt förpliktigande var det inte. Det är precis som Naturskyddsföreningen säger: Vi skall inte inbilla oss att alla vill åt samma håll när det gäller miljöpolitiken. Så är det inte. Det finns olika uppfattningar, och det finns olika ambitioner. Samtidigt är de 15 miljömål som regeringen lade fast enormt ambitiösa om de skall uppnås, som man säger, inom en generation. Skall man t.ex. ha en luft som är så ren att människors hälsa samt djur-, växtoch kulturvärden inte skadas, och uppnå det inom en generation, får man vara snabb. Man får se till att ha bra delmål som tar oss dit. Skall man ha myllrande våtmarker som bevaras för framtiden, en skog som inte drabbats av några miljöproblem, en naturlig försurning som bara är det som finns i naturen inom en generation - då krävs det kraftåtgärder. Miljöpartiet kommer att göra allt för att regeringen skall klara av det här på 25 år. I det här tidsperspektivet kan man säga att 25 år är ett enormt kort perspektiv. Men vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa regeringen att nå detta mål. Naturligtvis är det vi gör inom den närmaste tiden avgörande för människans överlevnad på jorden. Vi befinner oss i en situation där inte bara vi, utan naturen som helhet faktiskt håller på att ta mycket stryk av miljöproblemen. Försurning, klimatförändring, kemikalisering, osv. är problem som än så länge inte på något sätt är lösta. Den tanke regeringen hade när man lade fram den här propositionen var att utöver de 15 miljömålen - rätt flummiga faktiskt - skulle man klara resten själv. De delmål som behövs för att visa hur man tar sig mot målen skulle regeringen möjligtvis redovisa i en skrivelse till riksdagen en gång per mandatperiod. Det är ganska fascinerande. Det är som att säga att vi skapar budgetramar och att regeringen sedan skall höra av sig en gång per mandatperiod och tala om hur man klarar det här med budgeten - eller socialpolitiken eller arbetsmarknadspolitiken. Låt oss sätta stora mål, och sedan kommer det vart fjärde år en liten redovisning! Det skulle ingen acceptera, och naturligtvis kan man inte acceptera det på miljöområdet heller. Därför är jag mycket glad att utskottet har slagit fast att regeringen skall återkomma till riksdagen med mer preciserade mål. Utan tydliga kvantifierade tidsbestämda delmål förfuskas våra miljöambitioner. Det finns en stor risk för att de 15 stora miljökvalitetsmålen inte blir något annat än en hägring i fjärran och att vi, som tyvärr sker nu, hela tiden måste revidera. Det är det som har skett. Vi har reviderat och reviderat miljömål, allteftersom vi inte har klarat av att uppnå dem. Det här tycker Miljöpartiet är fullkomligt oacceptabelt. Vi måste börja föra en politik som gör att vi når miljömålen. Vilka medel har då riksdag och regering för att klara det här? Det är framför allt två: lagstiftning och budget, att stifta lagar som reglerar vad som får göras, att anslå medel där så behövs. I Miljöpartiet är vi mycket glada för att vi aktivt har bidragit till att vi har fått en bra miljöbalk som trädde i kraft den 1 januari 1999. Vi hör alltmer positiva signaler utifrån om att miljöbalken börjar fungera. Tyvärr kommer det att dröja länge innan miljödomstolarna kommer att kunna använda miljöbalken när det gäller tillstånd eftersom de som kunde läsa innantill insåg: Låt oss söka miljötillstånden före årsskiftet, så att det är den gamla lagstiftningen som gäller. Det finns många industrier som kommer att prövas även det kommande året enligt den gamla miljölagstiftningen. Man var rädd för miljöbalken därför att man kunde se att kraven hade skärpts. För oss som har jobbat med balken är det ett mycket bra betyg. Det visar att balken är ett bättre instrument, en bättre miljölag, än vad vi har haft tidigare. Det andra är alltså budgeten. Ett samarbete är inlett mellan Miljöpartiet och regeringen. Jag delar kd:s uppfattning att det faktiskt var en nedskärning i miljöpolitiken under förra mandatperioden när Socialdemokraterna och Centern lade budgeten. Den trenden är bruten. I den första budgeten som vi lade tillsammans med Socialdemokraterna såg vi till att det kommer pengar till skogsinköpen. Skall vi klara en biologisk mångfald måste vi klara de miljömål som vi faktiskt har skrivit under internationellt. Vi skrivit under på att avsätta 10 % av varje biotop. Skogen är en viktig biotop. Här börjar vi nu kunna se att vi kanske kan klara målet att avsätta 10 % av skogsmarken och skydda den. Anslagen har alltså räknats upp rejält. De är uppe i 500 miljoner år 2001 och skall sedan ligga kvar där. Det är mer än vad Miljövårdsberedningen krävde. Det är mer än vad Naturskyddsföreningen har krävt. Men det är nödvändigt om vi skall klara målen. I den vårproposition som nu kommer har detta kompletterats med medel till nyckelbiotoper. Det är intressant att höra att Folkpartiet tycker att det skall vara ännu mer. Ni får gärna lägga budgetar som visar att det går att få utrymme inom taket för ännu mer. Det finns nu 40 miljoner för 1999, 50 miljoner för år 2002. Från Skogsvårdsstyrelsen har man sagt att man behöver någonstans mellan 80 och 130 miljoner. Vi ligger alltså rejält "uppe". Nu finns det en möjlighet att avsätta nyckelbiotoper. Vi har också i flera betänkanden skrivit att det inte får vara vattentäta skott mellan pengar till reservat och pengar till nyckelbiotoper. Vi har också förstått av Skogsstyrelsen och länsstyrelserna att det inte heller är riktigt så. Många lite halvstora områden som tidigare trillade mellan stolarna får i dag skydd. Här har vi alltså kommit en bit på väg. På samma sätt anslås nu pengar till miljöforskningen utanför MISTRA. Miljöpartiet har länge drivit att det är nödvändigt om vi skall kunna fortsätta att ha den spetskompetens som behövs. Det kommer alltså 50 miljoner för år 2000, 100 miljoner för 2001 och lika mycket för 2002. Det är en bra nivå. Men även sanering av miljöskadade områden är viktigt. Tyvärr har Naturvårdsverket tappat kompetens genom att pengarna försvann när s och c bestämde. Vi måste nu bygga upp en kompetens igen. Man har en tjänsteman kvar. Man hade betydligt fler tidigare. Det finns nu 40 miljoner för 1999, 65 miljoner för år 2000, 150 miljoner för 2001 och 300 miljoner för år 2002. Det är en bra nivå, en bra ambition. Att takten trappas upp är nödvändigt. Vi måste hinna skapa den kompetens som behövs för att pengarna kan användas på ett miljöriktigt sätt. Det går inte att bara hugga till en siffra och tro att det funkar. Man måste se till att kompetensen finns där. Det här visar alltså att nu finns det resurser. Jag måste också kommentera detta med biobränslen. Det är fascinerande hur man lyckas vända en god nyhet till någonting dåligt. Vad Socialdemokraterna och Centern aldrig lyckades med var att be om lov i Bryssel. Vi måste be om lov i Bryssel för att få skattebefrielse på etanol och rapsmetylester. Det finns något som heter mineraloljedirektivet. Jag vet inte om ni andra inte vet om det, men vi har inte haft någon skattebefrielse för de här bränslena. Vi har nämligen aldrig gått till Bryssel och bett om lov för att slippa ha skatt. Mineraloljedirektivet säger att vi inte får ha en beskattning på alternativa bränslen som missgynnar mineraloljor. Nyheten i denna budget är alltså att regeringen nu går ned till Bryssel och begär att under ett inledningsskede få ha skattebefrielse på den här typen av biobränslen. Det är det som är nyheten. Det gör vi för första gången nu. Sedan kan naturligtvis år 2004 diskuteras. Men enligt mineraloljedirektivet får detta bara ske i ett introduktionsskede och mineraloljedirektivet kräver alltså en bortre parentes. Om den parentesen skall ligga på år 2004 eller inte kan diskuteras. Dessutom finns det ingenting som säger att vi efter 2004 skulle börja ta ut en miljöskatt som är likadan som den vi har för bensin och diesel. Den kan ju vara mycket låg. Det sägs inte. Det här är alltså en positiv nyhet som, surt sa' räven, många försöker göra till en negativ. I det här betänkandet har Miljöpartiet ett långt särskilt yttrande som handlar om mycket, bl.a. vill vi stärka målen för biologisk mångfald. Man kan fundera över varför vi har en miljöpolitik. Dels är det naturligtvis för att inte äventyra människors hälsa, dels för att se till att vi kan bevara en natur som kan ge oss resurser och som även kan ge rekreation. För det krävs att vi ser till att den biologiska mångfalden kan finnas kvar. Vi hade gärna sett ett sextonde mål som handlar om biologisk mångfald, med delmål som vi har redovisat i detta betänkande. Jag delar också den uppfattning som många har framfört att Sverige håller på att tappa tempo i miljöarbetet. Det är ingen slump att det har kommit i samband med EU-inträdet. För moderaterna är det viktiga att vi går i takt. Vem som leder truppen som skall gå i takt och vart truppen tycks gå, om den går rakt mot avgrundens rand, tycks inte spela någon roll, bara vi går i takt. Skall vi gå i takt med de sämsta? Spanien har t.ex. ganska dålig miljöpolitik. Skall vi kanske vara den som leder truppen? Skall vi se till att andra går i takt med oss möjligen? Problemet är att det är mycket svårt att få vara den som leder den trupp som skall gå i takt, eftersom EU gör det mycket svårt för ett land att gå före. Det anser vi vara anledningen till att Sverige har tappat tempo i miljöarbetet. EU tillåter inget land att gå före. Vi anser att Sverige skall fortsätta att försöka med det. Vi skall göra som Danmark. Vi skall anse att försiktighetsprincipen skall gälla och att den miljögaranti som existerar inom EU faktiskt betyder någonting. Låt oss testa den! Låt dem dra oss inför EU domstolen om man från Bryssels sida anser att vi driver en för radikal miljöpolitik, men se till att det händer någonting! Stå inte bara still och var tacksam för att vi får behålla våra undantag! Det är ingen ambition, miljöministern. Det krävs mer än så. Vi har hört av miljöministern att Sverige skulle vara ett föregångsland, att jorden skulle klara sig om alla levde på Sveriges nivå. Jag vet inte hur många jordklot miljöministern har, jag har bara ett. Kan miljöministern på något vis dementera detta och säga att den här uppgiften blev missförstådd, så att vi kan förstå att vi ändå har en miljöminister som precis som det görs i propositionen, vilket är mycket bra, faktiskt klargör att miljöproblemen består. Vi har inte löst de stora miljöproblemen som försurning och övergödning. Klimatfrågan är inte löst. Det har dessutom tillkommit nya miljöproblem, nämligen kemikaliseringen. Vi måste nog acceptera att konsumenterna inte kan ta hela ansvaret. Jag bara undrar, Göte Jonsson, vet du exakt vilka kemikalier som används för att göra dina skor? Kan du välja i affären, så att du köper sådana skor som har tillverkats med mindre kemikalier än andra? Det finns avgöranden som faktiskt måste ske på en annan nivå. Vi måste som politiker våga säga att de här kemikalierna vill vi inte ha i ett kretsloppssamhälle, de här kan vi acceptera. Det måste ske en sådan utsortering på en politisk nivå. Vi måste tala om för industrin att de här kemikalierna skall fasas ut till det året. Det som föreslås i propositionen är en frivillighet. Men av erfarenhet vet vi att den frivilligheten innebär att det inte händer så mycket. Det är först när vi får en bortre parentes för kemikalier som det blir en teknikutveckling. Vi kan se på t.ex. tri, där Sverige för några år sedan satte ett slutdatum. Helt plötsligt visade det sig att många som hade använt lösningsmedlen klarade sig med vattenånga när de var tvungna, när de visste att det fanns en dag när kemikalien skulle bort. Jag och Miljöpartiet menar att vi även måste använda lagstiftning för att komma vidare i miljöpolitiken. Vi måste också använda ekonomiska styrmedel. I Miljöpartiet är vi glada för att det i vårbudgeten slås fast att skatteväxlingen är en princip som är viktig. Sammanfattningsvis vill jag också säga att det inte bara är de stora visionerna och de stora målen som är viktiga. Även de små detaljerna är viktiga. Tar man inte de små stegen kommer man aldrig till de stora målen. I Miljöpartiet tar vi därför upp t.ex. outbyggda älvsträckor, där vi menar att det finns en biologisk mångfald som har varit mycket klämd. Där kan vi se att de få strömmande vatten som finns kvar är refuger för den biologiska mångfalden. Låt oss bevara dem! Låt oss se till att de finns kvar för framtiden! Vi anser från Miljöpartiet att vi har byggt ut de strömmande vattnen färdigt. Till Folkpartiet kan jag säga att det finns en reservation, nr 1, som handlar just om skydd av outbyggda älvsträckor. Där kräver vi att de som finns kvar skall grundlagsskyddas. Det går bra att stödja den. Men det finns även andra biotoper som är hotade. Myrar är hotade, inte bara skogar. Havet är hotat. Även här behövs det pengar för att skapa reservat, så att vi kan få det skydd som krävs. Det finns mycket att säga i miljöpolitiken. Jag hoppas att det finns några som kommer att ställa frågor till mig. Men jag vill också säga att vi har fler företrädare som kommer att delta i debatten om det här betänkandet. Per Lager kommer att prata om det som sker i västerhavet och Barbro Johansson kommer att mer konkret ta upp en del kemikalier.

Fru talman! Det är inte avgörande om det är 100 miljoner eller 150 som krävs för ett nödvändigt biotopskydd, för att vi på ett bra sätt skall kunna bevara en biologisk mångfald. Det viktiga är att vi visar att vi vill ta krafttag. Där får vi verkligen hjälpas åt vi partier som verkligen kämpar för de här värdena. Fru talman! Det jag vidare vill ta upp är ändå resonemangen kring biobränslena. Vad spelar det för roll, Gudrun Lindvall, om du menar någonting annat än det som står? Formuleringen har orsakat skrämselhicka hos exempelvis biobränsleproducenterna. Då frågar jag Gudrun Lindvall: Är Gudrun Lindvall beredd att verka för att den här formuleringen tas bort, därför att den faktiskt åstadkommer något annat än det som Gudrun Lindvall talade om från talarstolen?
Fru talman! Först och främst undrar jag om Harald Nordlund var medveten om att Sverige måste begära lov av Bryssel för att kunna få skattebefrielse. De som har diskuterat att börja producera etanol har just begärt att vi skall gå till Bryssel och söka skattebefrielse enligt mineraloljedirektivet. Jag vet inte om ansökan har gått ned ännu, jag förmodar att den har gjort det. Tanken med det är alltså att se till att det nu börjar finnas en möjlighet för dem som vill producera alternativ att komma i gång med den produktionen. Så länge vi inte haft någon skattebefrielse alls, vilket fortfarande är fallet, är det oerhört svårt att få ekonomi i detta. Eftersom Bryssel kräver en bortre parentes har man valt år 2004. Det är inte det viktigaste i sammanhanget. Det viktigaste i sammanhanget är att vi begär skattebefrielse från mineraloljedirektivet. Jag tror att det finns ett stort utrymme för de här industrierna att diskutera med departementet och oss partier om vad som skall hända efter år 2004, hur en energiskatt eventuellt skall tas ut och om den skall tas ut på visst sätt. Det finns säkert också en möjlighet att diskutera med Bryssel om vilka tidsperspektiv som kan finnas. Jag är övertygad om att sista ordet inte har sagts. Men det viktigaste är alltså det faktum att i den här majoriteten, s, v och mp, går vi ned till Bryssel och begär skattebefrielse för biobränslen. Det har inte skett tidigare. Det är nyheten.
Fru talman! Faktum kvarstår att det här finns en formulering som sänder ut signaler om något helt annat än vad Gudrun Lindvall talar om, nämligen att ambitionen från nuvarande majoritet inte alls är den Gudrun Lindvall talar om utan att det gäller att lägga extra bördor på dem som producerar biobränslen. Fru talman! Då upprepar jag frågorna till Gudrun Lindvall: Är vi överens om att det är en olycklig formulering? Kan vi tillsammans verka för att den förändras så att vi inte fortsätter att skicka ut dessa signaler?
Fru talman! Jag är övertygad om att de som håller på med produktion av alternativa bränslen är betydligt kunnigare än Harald Nordlund och vet precis vad detta betyder. De kan läsa texten. De inser att det nu finns en majoritet som skall ansöka om skattebefrielse för etanol och rapsmetylester i Bryssel. De får veta att det nu finns hopp, nu börjar det finnas utrymme för produktion av alternativen - just för att det skall bli skattebefrielse för dem. Jag upprepar igen: Det viktigaste är inte år 2004, det viktigaste är skattebefrielsen. Det är den signalen som de som skall producera biobränslena har väntat på länge. År 2004 är inte det viktigaste. Det går att diskutera hur det skall bli ett ja från Bryssel och vilket år det skall bli. Jag är övertygad om att diskussionen kan fortsätta. Jag är inte så säker på att någon tycker att det skall tas ut full skatt på biobränsle efter år 2004. Vi tycker inte det.

Fru talman! Det var bra att Miljöpartiet och Kristdemokraterna under den förra mandatperioden var eniga i kritiken av hur regeringen då handhade ordinarie miljöanslag och nedskärningar. Jag ser det som positivt att återställare har påbörjats. Det är bra - i den mån Miljöpartiet nu har medverkat till detta. Sedan får vi se hur långt det räcker och om det går att få fram nya pengar i stället för att återanvända pengar som tidigare fanns anslagna i miljökonton. Fru talman! Gudrun Lindvall är fenomenal på att vända svart till vitt. Det är vad hon försöker att göra i debatten om biodrivmedel. Det vanliga argumentet är att vi ingenting begriper. Vi har inte läst på, och vi begriper inte. Fru talman! Det är bara att läsa innantill. I vårpropositionen, som Miljöpartiet och Gudrun Lindvall står bakom, står det att regeringens bedömning är att en energiskatt skall behöva tas ut på biodrivmedel från år 2004. Detta är tvärs emot vad det står i utskottets betänkande, som Gudrun Lindvall också står bakom. Där begär utskottet att regeringen skall driva frågorna om biodrivmedel och underlätta användandet av dem i stället för fossilbränslen. Gudrun Lindvall inser att meningen i vårpropositionen drar undan förutsättningarna för satsningen på en utbyggnad av flottor som drivs av biodrivmedel. Detta är ingen nyhet. Processen gentemot EU har pågått under flera år. Det är ingen nyhet att Gudrun Lindvall säger att regeringen har börjat agera nu. Det är ingen ny process. Det nya är att regeringen, med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet, säger att biodrivmedel skall beskattas från år 2004. Det är det som riskerar att slå ut satsningen.
Fru talman! Det går att räkna fram om pengarna är nya eller inte. Det går då att se att de allra flesta pengarna är nya pengar. Det är bara att räkna på siffrorna. Det är fråga om en dryg miljard nya pengar. Kretsloppsmiljarden är ett typexempel på hur det är att driva "plakatmiljöpolitik". Låt oss se på hur kretsloppsmiljarden har använts. 357 miljoner kronor har plockats till andra ändamål, en del inom miljön och en del till annat. 50 miljoner togs till vallstöd med Centerns goda minne. Till kalkning plockades ut 20 miljoner. Pengar har gått till Kulturhuvudstadsåret, bilavgasverksamhet osv. Endast 185 miljoner kronor har gått till sådant kretsloppsmiljarden var avsedd för. Nu är detta egentligen inte en budgetdebatt. Pengarna kommer att läggas tillbaka i ett senare skede för de ändamål de var tänkta för. Egentligen har det varit fråga om ett femårigt anslag som antogs i budgeten 1995/96 när budgetåret fortfarande var delat. Pengarna skall kunna användas fram till år 2002. Vi vill se över hur de skall användas. Inget av de projekt som har fått pengar skulle inte ha kunnat få några pengar inom de investeringspengar som finns. Anslagen överlappar varandra. Det är inte fråga om att strypa redan pågående projekt. Det skulle vi inte gå med på. Men risken är uppenbar att pengarna inte kommer att användas. Det är då riktigt att plocka några pengar till miljösatsningar. Det var uppenbarligen en bedömning som även Centerpartiet gjorde på sin tid. Sedan var det frågan om introduktionen av skattebefrielse på biobränsle. Jag läser också innantill. Där framgår att det är för att stimulera en introduktion av alternativa drivmedel som regeringen avser att lämna in en ansökan till kommissionen för att kunna medge skattebefrielse för biodrivmedel, t.ex. etanol och rapsmetylester. Det måste väl alla tycka är bra, även oppositionen?
Fru talman! Det är ingen nyhet. Nyheten är att ni samtidigt deklarerar att ni skall belasta biodrivmedel med skatt. Det är den signalen som är förödande för framväxten av alternativen till fossilbränsle. Vi fick tidigare besked från Vänsterpartiet om att man skall verka för att formuleringen inte återkommer. Gudrun Lindvall har sagt att det finns utrymme att diskutera och att sista ordet inte är sagt. Men detta räcker inte. Det är faktiskt i dag som vi måste ha besked om att det inte finns en parlamentarisk majoritet att driva igenom att biodrivmedel skall beskattas från år 2004. Det är den tydliga signalen som är nödvändig att ge för att få fart på marknaden.
Fru talman! Alla är medvetna om att det inte går att ge en tydlig signal nu. Frågan skall hanteras i samband med den proposition som behandlar frågan, nämligen vårbudgeten. Låt oss återkomma till det. Det är fascinerande att vi här står och diskuterar stora överlevnadsfrågor för framtiden. Men faktum är att om vi skall nå fram till ett ekologiskt hållbart samhälle måste vi ha en politik som hänger ihop i alla delar, och så hamnar vi i en diskussion om en fråga i en proposition som skall behandlas i utskottet om några veckor. Låt oss ta det då. Det är fascinerande att höra många av de partier som diskuterar i dag.

Fru talman! Det är alltid lika spännande att i olika sammanhang lyssna på Gudrun Lindvall. Hon diskuterar miljöfrågor precis som om det bara är hon och Miljöpartiet som tar ett ansvar för miljön. Så är det givetvis inte. Se på frågan om kemikalier. Gudrun Lindvall säger att vi måste förbjuda farliga kemikalier. Men det är något som har gjorts många gånger under många år. Vi har en politik som innebär att kemikalierna prövas utifrån deras farlighet. Det är inget miljöpolitiskt påfund. Det är realistisk politik som vi alla i denna kammare står för. Försök inte att ha monopol på miljöfrågorna, Gudrun Lindvall. Försök att resonera lite sakligt. Sedan var det frågan om EU och miljöpolitiken. "Moderaterna skall bara gå i takt." Det är viktigt att gå i takt i miljöpolitiken. Det är också viktigt att ha en riktkarl för truppen. Vi moderater anser att Sverige skall vara riktkarl för miljötruppen. Men vad gör Gudrun Lindvall och Miljöpartiet? Ni hoppar ur truppen och springer ut och skriker i busken. Vad når ni för framgång i internationell miljöpolitik när ni hanterar miljöfrågorna på det sättet? Svara mig på en fråga, Gudrun Lindvall: Vilken bas har ni miljöpartister för den internationella miljöpolitiken, för miljöpolitiken inom EU, när ni vill stå utanför det europeiska samarbetet? Ge nu kammaren besked om Miljöpartiets bas för miljöpolitiken i EU, när ni vill springa vid sidan av truppen i buskarna och skrika. Ge besked i stället för att försöka skylla på andra när det gäller konstruktiv miljöpolitik.
Fru talman! Det kändes nästan som att vara tillbaka i miljödebatterna på 70-talet. Herregud, tänk att det där pratet finns kvar! Det är beklämmande. Naturligtvis har Miljöpartiet en bas. Vi är en grön, internationell rörelse med kontakter i många länder. Vi har också miljöministrar i många länder, vilket Göte Jonsson kanske inte känner till. Göte Jonsson är tydligen kvar på 70-talet. Före EU-inträdet hade Sverige i alla fall ett försök till en radikal kemikaliepolitik. Det fanns olika listor, t.ex. solnedgångsprojektet. Där listades ett antal kemikalier för vilka det fanns en bortre gräns för när de skulle fasas ut. Det satte i gång en teknikutveckling. Man visste från industrins sida att dessa kemikalier hade en begränsad livslängd. Efter EU-inträdet har detta försvunnit. Tror Göte Jonsson att det är en slump? Faktum är att det inte går att föra en självständig kemikaliepolitik inom EU, eftersom den fria rörligheten är viktigast. Om en vara som är tillverkad i något EU-land innehåller en kemikalie, skall varan få säljas i hela EU. Det innebär att miljöarbetet blir oerhört svårt. Göte Jonsson känner väl också till att Sverige har ett antal undantag med en tidsbegränsning, innan vi också måste acceptera sådana kemikalier som redan hade fasats ut. Vi skall inte sticka under stol med att EU har ett underskott när det gäller miljöpolitiken. Från Miljöpartiets sida vill vi göra allt för att miljöpolitiken skall bli bättre, både i EU och i alla andra internationella sammanhang. Men vi anser att det måste finnas ett land som vågar gå före och visa att det går att klara sig utan många kemikalier som vi i dag använder fast de kanske inte behövs. Det kan vara giftiga kemikalier som bioackumuleras, dvs. blir kvar i det levande. De bildar ibland andra, ännu giftigare kemikalier. Det är dags att fundera på hur vi avgiftar samhället. Jag har aldrig hört moderaterna ge ett svar på hur vi skall göra.
Fru talman! Om miljöfrågorna är internationella måste man också arbeta inom en internationell organisation för att nå framgång. Det är riktigt att EU i vissa sammanhang har lägre ambition än Sverige. Undantagen är bevis på detta. Vi kommer att driva att undantagen skall få vara kvar och att den politik som undantagen innebär skall gälla också för EU i framtiden, så att vi når internationella mål. Men hur skall Gudrun Lindvall, som vill stå vid sidan av EU, kunna driva att svenska mål skall bli internationella, när ni saknar basen för ert agerande? Gudrun Lindvall säger att Miljöpartiet har miljöministrar i flera länder. Det har ni. Men de representerar gröna partier som arbetar för gemenskapen i EU och inte vill stå vid sidan av. Fru talman! Jag konstaterar att Gudrun Lindvall inte kan ge besked i den viktiga frågan om hur Miljöpartiet skall bedriva ett trovärdigt internationellt samarbete. Ni säger er vara ett miljöparti, men ni saknar trovärdighet i en av de viktigaste frågorna för miljöarbetet: att klara basen för hur man formellt skall nå viktiga mål på detta område. Försök ta det lite lugnare, Gudrun Lindvall, nästa gång ni är ute och kritiserar andra partier. Försök analysera vilken bas ni själva står på i dessa sammanhang.
Fru talman! Det är intressant att höra att moderaterna ser EU som en internationell plattform för miljöarbete. Herregud! Från Miljöpartiet inser vi att det ibland krävs andra sammanslutningar. De sammanslutningar där man har diskuterat klimatfrågan och där alla länder varit med, inte bara EU, är mycket viktiga. EU är alldeles för trångt för en diskussion om klimatfrågan. Jag har varit på uppföljningen till Riokonferensen. Riokonferensen var viktig. Där var det betydligt fler länder än de som är med i EU. Det kan jag garantera. EU är nämligen alldeles för trångt också för dessa frågor. Naturligtvis behövs många internationella forum för att diskutera miljöpolitik. Men man skall också ha klart för sig att mycket av kemikaliearbetet måste göras i det egna hemlandet av var och en. Man kan inte tro att alla dessa frågor löses genom stora internationella konferenser. Man måste också bedriva ett nationellt arbete. Vi måste få i gång en teknikutveckling, Göte Jonsson. Teknikutvecklingen får man i gång genom att stimulera den. Man kan göra på många olika sätt. Ett sätt är att fasa ut kemikalier. Då får man i gång en teknikutveckling. Det har historien visat. Ett annat sätt kan vara att använda ekonomiska styrmedel. Det föreslår Miljöpartiet ofta. Sådana har också använts i Det vi är kritiska mot i den proposition vi nu diskuterar är att det är "bör" och frivillighet när det gäller de kemikalier som tas upp. När man hör Göte Jonsson är det bara att konstatera att vi har olika uppfattningar i miljöpolitiken. Somliga tror att alla människor är goda och fasar ut giftiga kemikalier därför att de vill vara snälla. Vi andra tror inte det. Vi tror inte att alla har samma ambitioner när det gäller miljön. Det finns många som sätter andra intressen framför miljöintressena, t.ex. ekonomiska intressen. Om vi skall kunna ge framtida generationer en möjlighet att leva kvar på jorden i en avgiftad värld måste vi politiker våga tala om vilka ämnen som skall fasas ut, nationellt och internationellt.

Fru talman! Vårt jordklot är hotat, inte från några andra planeter eller varelser som vi inte känner till utan av oss själva - vi människor som befolkar denna planet. Vi håller på att förbruka jordens ändliga resurser. Vi sprider gaser som kan förändra vårt klimat. Vi förstör våra sötvattentillgångar. Vi förökar oss i en rasande takt. Man behöver inte läsa speciellt många rapporter för att förstå att vi människor måste göra något åt utvecklingen, om vi vill få ett uthålligt samhälle, ett fungerande samhälle att lämna över till kommande generationer. Vi kan klara detta åtagande om vi är beredda att samarbeta över alla gränser. Ingen kan svära sig fri, men bördorna måste i första hand bäras av oss i industrivärlden. Det är vi som är storkonsumenter av jordens ändliga resurser. Problemen är globala, och det krävs globala lösningar. Men vi kan också göra mycket på hemmaplan. Vi har gjort mycket. Vi har en storslagen natur i Sverige, och åtgärderna för att skydda den är omfattande. I år fyller den officiella svenska miljövårdspolitiken 90 år. Den första svenska naturskyddslagen antogs av riksdagen den 25 juni 1909, efter att ett betänkande presenterats i riksdagen där man kraftfullt kritiserade "människans för stunden av vinningslystnad dikterade hänsynslösa ingrepp i naturen". Jag ser med mycket stor tillfredsställelse att miljöoch jordbruksutskottet i dag, 90 år senare, kan lägga fram ett betänkande inför kammaren där utskottet är enigt om att införa 15 nya miljökvalitetsmål som skall vara uppnådda inom en generation. Vi har i dag närmare 170 olika miljömål. De flesta förstår nog att det inte är möjligt att styra miljöpolitiken med så många mål. En del är t.o.m. motstridiga. De har antagits av olika regeringar och olika riksdagar, och avlöses nu av dessa 15 nya miljökvalitetsmål. Vi kan säga att vi i dag målar med den riktigt breda penseln, för att måla de grova linjerna för miljöpolitiken. En parlamentarisk beredning och klimatkommittén skall ta fram den smalare penseln för att måla in delmålen. Våra verk, myndigheter, branschorgan m.fl. skall sedan använda den spetsiga penseln för att måla in de minsta detaljerna i bygget av en modernare miljöpolitik. Vid behandlingen i utskottet har vi kommit fram [6~till att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag till delmål när beredningen är färdig. Detta har getts regeringen till känna. Förmodligen skulle det gå lite fortare att få fram delmålen om de fastställdes av regeringen, men detta skulle ske på bekostnad av en större delaktighet. Just delaktigheten är viktig som en drivkraft vid förändringar i all verksamhet och i miljöpolitiken i synnerhet. Den tas nu till vara i den fortsatta behandlingen. Vi har nu en modern miljöpolitik i syfte att nå generationsmålet om en hållbar utveckling. Vi socialdemokrater har på kort tid genomfört stora moderniseringar av instrumenten i miljöpolitiken, som vi kan använda lång tid framöver. Det är en del nya angreppssätt. Sedan årsskiftet gäller en miljöbalk, som är det laginstrument som behövs för att styra utvecklingen. Vi har ställt stora resurser till förfogande för lokala miljöinvesteringar. Vi har inte kommit med några pekpinnar när det gäller vilka metoder som skall användas, utan låtit folk tänka själva ute i landets kommuner för att finna lösningar som passar deras problem och deras möjligheter. Till detta kommer de möjligheter som EU medlemskapet bjuder. EU är ett mycket viktigt instrument för att eliminera de globala miljöhoten. Sverige har varit framgångsrikt som pådrivare i detta internationella arbete. Det ger också miljöministern en annan roll än tidigare, nu när internationellt arbete är förutsättningen för att uppnå miljökvalitetsmålen på områden med gränsöverskridande miljöproblem. Många beslut som tidigare fattades nationellt skall nu tas upp i ett europeiskt sammanhang, osv., och det krävs ett omfattande förhandlingsarbete och förberedelser när många länder skall övertygas. Ett annat område i utskottets betänkande rör regeringens förslag till nya angreppssätt i kemikaliepolitiken. Utskottet ställer sig bakom regeringens bedömning att det behövs effektivare arbetssätt för att uppnå säkerhet på kemikalieområdet. Den nuvarande metoden - att utvärdera ett kemiskt ämne i taget - är inte framgångsrik. Även om vi skapat myndigheter med hög kompetens på området hinner dessa inte med i den snabba utvecklingen. Än värre skulle det vara om inte riksdag och regering delegerat beslutsbefogenheter till våra myndigheter på dessa områden. Utskottet delar regeringens bedömning att det behövs ett mer generellt angreppssätt som riktas mot kemiska ämnen som är bioackumulerbara och långlivade. Vi har bl.a. undertecknat Esbjergdeklarationen, som innebär att utsläppen av farliga ämnen till Nordsjön skall ha upphört 2020, och samma målsättning gäller för Östersjön. Regeringen redovisar också till riksdagen sin bedömning på flera områden inom miljöpolitiken. Jag skall beröra några. Växthusgaserna - koldioxid m.m. - är ett allvarligt hot mot vårt klimat. Regeringen har tillsatt en klimatkommitté som skall lämna förslag till delmål för den svenska klimatpolitiken. Utgångspunkten skall vara det åtagande som EU gjorde vid FN:s klimatkonventions tredje partsmöte i Kyoto. Utsläppen av växthusgaser inom EU skall minska med 8 % fram till 2008-2012. Vi har i Sverige varit framgångsrika med att minska koldioxidutsläppen. De har halverats sedan 1970, och nu skall vi göra nya åtaganden för att komma ännu längre. Det är på trafikområdet som utsläppen är störst, tätt följt av industrins och energiframställningens område. Riksdagen kommer också att få ta ställning till delmålen på detta område när kommittén lämnat sitt betänkande och detta beretts i Regeringskansliet. En annan fråga är åtgärder mot försurningen. Frågan väcker ett allt större engagemang hos allmänheten därför att betingelserna märkbart har förändrats framför allt i de områden i landet som får ta emot de mest försurande nedfallen. Där kan vi inte längre meta abborrar eller mört, som vi kunde i ungdomens år. Det är bara myggen som är kvar. Sverige har varit initiativtagare till EU:s försurningsstrategi, och det kommer att ge resultat. Problemet är att det tar tid innan det får effekter på vattenmiljön i våra sjöar och vattendrag. Till dess måste vi använda en viss medicinering. Det sker en omfattande kalkning, och Naturvårdsverket och länsstyrelserna har nu i uppdrag att lämna förslag till en ny kalkningsplan. Den skall vara färdig nu vid halvårsskiftet. Den skall ha som utgångspunkt att säkerställa den biologiska mångfalden och nyttjandet av sjöar och vattendrag. Den skall omspänna de närmaste tio åren. En annan fråga som har väckt stor uppmärksamhet är regeringens bedömning när det gäller avvecklingen av blyanvändningen. Redan 1991 års miljöpolitiska beslut innebar att användningen av bly på sikt skulle avvecklas. Denna avveckling skulle ske på frivillig väg, men så har inte skett. Den fråga som väckt mest uppmärksamhet är användningen av blyhagel. Det är sedan en tid tillbaka förbjudet att använda blyhagel vid jakt på änder och gäss och i våtmarker. Problemet är att det inte finns något fullgott alternativ till bly när det gäller jakt i skogen. Ett enigt utskott delar regeringens uppfattning att det är hög tid att göra någonting åt den omfattande blyanvändningen. Utskottet föreslår riksdagen att ett förbud mot användning av blyammunition införs från den 1 januari nästa år. Men eftersom det inte finns några fullgoda alternativ till blyad ammunition skall regeringen lämna dispens för all jakt utom för den nämnda våtmarktsjakten. Denna dispens skall lämnas under en omställningstid. Detta bör ge producenterna av ammunition en klar signal om att de skall ta fram fullgoda alternativ. Fru talman! Detta är ett omfattande betänkande som tar upp både regeringens proposition om svenska miljömål och skrivelsen om en miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Utskottet har behandlat 346 motionsyrkanden, både från följdmotioner och från den allmänna motionstiden. Det vittnar om ett fortsatt stort miljöintresse från riksdagens sida. I utskottets betänkande är det inte många miljöfrågor som inte har behandlats på något sätt. Det är mot denna bakgrund välgörande för miljön att det finns stor samstämmighet i de principiella miljöfrågorna.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

Fru talman! Jag tänkte lite grann beröra kemikaliepolitiken. Det är naturligtvis mycket viktigt att man har en kemikaliepolitik som säger att bioackumulerande ämnen, cancermutagena ämnen och ämnen som är hormonstörande fasas ut. Det är självklart. Frågan är bara hur det här skall ske, Alf Eriksson! Problemet i propositionen är just att det aldrig talas om hur det skall ske. Det sägs att det här skall vara vägledande för företagens produktutveckling och att det skall vara ett mål för kemikaliestrategier. Hur skall det gå till? Kanske skall långa listor skickas ut till företagen där det står: Undvik gärna de här ämnena är ni snälla! Vidare står det att regeringen skall se över ytterligare styrmedel, t.ex. tillståndsprövning och förbud. Det står också att detta i bästa fall skall vara genomfört om kanske 10-15 år. Vad skall vara genomfört? Skall ett förbud mot de här ämnena vara genomfört? Eller är det de listor som skall skickas ut till företagen och där man ber företagen ta bort ämnena som skall vara klara? Eller skall miljödomstolen ha fått detaljerade listor över de ämnen som skall prövas speciellt? Är tanken att miljödomstolen i sina tillstånd för industrier skall gå in på varje kemikalie som industrierna använder, eller hur skall det göras?
Fru talman! Som jag inledningsvis nämnde är inte sättet att angripa en kemikalie i taget en framkomlig väg. Då skulle nästan halva Sverige få syssla med att analysera risker med olika kemikalier. Det kommer ju fram så otroligt många kemikalier - ja, det kommer nya varje dag. Därför redogör man i betänkandet för den principiella inställningen. I stället för att angripa den enskilda kemikalien måste vi angripa grupper av kemikalier med samma innehåll. Det här angreppssättet och sådana här metoder kommer det att jobbas vidare med i den beredning som är tillsatt. Sannolikt kommer det även fortsättningsvis att talas om att vissa av de här ämnena, som ingår i flera kemikalier, inte får finnas ute i samhället, medan andra får finnas endast i ytterst små koncentrationer. Fru talman! Frågan skall beredas vidare, så vi får säkert anledning att återkomma till den.
Fru talman! Det här gav inte speciellt mycket kött på benen. Ämnen som ingår i kemikalier talas det om. Betyder det att alla kvicksilverföreningar är förbjudna? Om det är grundämnen som man tittar på är det naturligtvis möjligt. Man kan väl säga att alla ämnen som innehåller kvicksilver, bly, kadmium osv. skall förbjudas; då går det. Men när det gäller organiska kemikalier går det inte. Där har vi kol, väte, syre, kväve och ibland vissa halogener. De har en förfärlig massa olika egenskaper. För att veta om de här kemikalierna är bioackumulerande, om de påverkar arvsmassan om de är hormonstörande osv. måste ju någon undersöka detta - man måste ta reda på detta. I många fall kan det nog sägas att det finns grupper där man kan misstänka liknande egenskaper som hos andra kända kemikalier med vissa egenskaper. Men det kommer ju ständigt nytt. Därför går det inte, fungerar det inte, att ha ett allmänt luddigt förhållningssätt. Man måste ju ändå tränga ned till varje enskild kemikalie. Någon måste kontrollera om en viss kemikalie ingår i någon av de här grupperna eller inte. Vem skall göra det, Alf Eriksson? Kemikalieinspektionen måste kunna veta om en viss kemikalie ingår i någon av de grupper som skall fasas ut. Hur skall det gå till? Man måste vara konkret för att komma någon vart i kemikaliepolitiken. Därför måste man kanske vara så pass konkret att man också säger att vissa ämnen inte ingår i ett kretsloppssamhälle och att de därför måste förbjudas. Kanske finns risken att de fina orden, de tjusiga anslagen, inte blir mer än luftslott, just därför att man inser att ingen kommer att kontrollera om ämnena är bioackumulerande och påverkar arvsmassan, om de är cancerogena eller om de är hormonstörande. Det är dags att ta nästa steg i kemikaliepolitiken och börja fasa ut de ämnen som vi redan i dag vet har de här egenskaperna. Det menar vi i Miljöpartiet är utmaningen när det gäller kemikaliepolitiken!
Fru talman! Det verkar som om Miljöpartiet och Gudrun Lindvall vill vara kvar i det gamla betraktelsesättet och analysera varje ämne, varje kemikalie, för sig. Men det har ju visat sig att detta angreppssätt inte är tillfyllest. Vi vill nå betydligt längre. Därför har Kemikalieinspektionen i uppgift att inför regeringen redogöra för sin syn på hur vi i fortsättningen på ett mera generellt sätt skall angripa kemikalierna, genom att angripa grupperna. Jag anser att detta blir betydligt bättre än den gamla metoden. Vi har betydligt större ambitioner när det gäller att fasa ut de farliga bioackumulerbara och långlivade kemikalierna än Miljöpartiet tydligen har. Miljöpartiet vill ju inte angripa dem på ett rationellt sätt.
Fru talman! Jag instämmer med Alf Eriksson om att det är bra att det finns en bred samsyn här i Sveriges riksdag bland samtliga partier när det gäller ambitionerna i miljöpolitiken och de övergripande miljömålen. Att uppfattningarna sedan kanske delar sig ju längre ned vi kommer i konkretion och detaljer är rätt naturligt. Jag vill ändå poängtera detta och tycker att det är bra att vi i Sverige har den här inställningen till miljöfrågorna. Två frågor vill jag ställa till Alf Eriksson. Den ena handlar om växthusgaserna. Alf Eriksson talade om nya åtaganden osv. Problemet är att de nya åtaganden - om vi nu skall tala om just åtaganden - som Sverige har tagit är att man faktiskt har utverkat en möjlighet att öka utsläppen i Sverige under de närmaste åren. På den punkten skulle jag vilja ha ett tydligt besked från Alf Eriksson. Innebär det som han sade i sitt anförande om nya åtaganden att vi definitivt avskriver denna möjlighet till ökade utsläpp och att beskedet tvärtom mycket tydligt är att vi inte skall öka utsläppen utan att vi, om det är möjligt, skall nå en stabilisering till år 2000 för att sedan göra en sänkning? Där råder stor oklarhet i och med att regeringen har fått nämnda möjlighet. Det andra som jag tänkte fråga om gäller just logiken. I utskottets betänkande säger vi: "Utskottet förutsätter att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till åtgärder för att skynda på introduktionen av förnybara fordonsbränslen." Det gäller alltså logiken i att man några dagar efter det att vi justerat detta betänkande ger beskedet från regeringen att man skall börja beskatta biodrivmedel. Ser Alf Eriksson det problematiska med logiken i det agerandet?
Fru talman! När det gäller koldioxiden noterade jag Dan Ericssons påstående redan i inledningsanförandet. Det gäller då att Sverige skulle ha begärt att få öka koldioxidutsläppen med 4 %. Den uppgiften har nu valsat runt i minst ett år men för den skull är den inte riktig. Inför EU:s åtagande inför Kyotokonferensen lade man faktiskt inom EU ut modeller för hur man skulle lägga ut en minskning av sitt åtagande som hamnade på 8 %. Om den modellen, som Sverige inte tog fram, hade lagts ut skulle resultatet vara att vi kunde öka våra koldioxidutsläpp i Sverige, medan andra fick minska dem i större omfattning. Vad vi ser här, Dan Ericsson och övriga kristdemokrater, är ju ett resultat av att vi har varit mycket effektiva i Sverige när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Därför pekar den här modellen på att vi är mycket bättre än de flesta andra EU-länderna. Nu tål det att upprepas att det mål som gäller i dag, att vi skall ha en stabilisering till år 2000, ligger fast. Ambitionen är naturligtvis att vi skall komma betydligt längre ned, som jag antydde tidigare. Jag vill minnas att Dan Ericsson själv sitter med i den beredningen. Den positiva skrivningen om biobränslen i betänkandet är kopplad till vad som står i budgetpropositionen, och den får vi anledning att återkomma till senare.
Fru talman! Jag sade inte att Sverige hade begärt detta. Jag sade att man har utverkat möjlighet att bryta internationella överenskommelser och öka koldioxidutsläppen. Det är ju de facto vad som gäller nu. Jag tycker fortfarande att Alf Eriksson är lite suddig när det gäller att ambitionen är att vi inte skall öka utsläppen. Målet ligger fast, säger han. Jag har inte sett den allra senaste statistiken, men vad jag förstår kommer det att bli väldiga problem med att klara målet om en stabilisering till år 2000. Och vi får inte sväva på målet att vi faktiskt skall sänka därefter. Vi kanske når en stabilisering något senare, men vi skall sänka utsläppen och inte använda den möjlighet som Sverige nu har att öka dem. Det är en direkt fel signal. Detta kan i och för sig ha en koppling till det energibeslut som tidigare har drivits fram men som inte har gått verkställighet. Vi får väl se hur det blir med det. Det vore väldigt välgörande om Alf Eriksson kunde vara lite tydligare om att vi definitivt skall stabilisera och sänka koldioxidutsläppen och inte använda möjligheten att öka dem. Sedan förstod jag faktiskt inte hur vi skall kunna skynda på introduktionen av förnybara fordonsbränslen samtidigt som vi får beskedet att man skall beskatta dessa bränslen. Det försvårar ju introduktionen genom att det blir svårt att bygga upp en marknad och ersätta fossilbränslena.
Fru talman! Ambitionen är att komma längre ned med koldioxidutsläppen. Den signalen har kommit många gånger, och den kan komma en gång till. Det kan vara besvärligt att mäta utfallet under exakta år. Det är därför som Kyotokonferensens ambitioner att sänka koldioxidutsläppen inte är fastlagda till ett bestämt år utan handlar om ett medeltal under fyra år, 2008-2012. Då tar man hänsyn till de variationer som finns i klimatet. Det är riktigt att vi måste ansöka om skattebefrielse för biobränslen för att vi skall få detta. Det är där som det positiva finns. Om vi inte skulle göra det, hade den positiva skrivningen i det här betänkandet inte följts upp av åtgärder för att introducera biobränslen med skattebefrielse i Sverige. Det är väl självklart att vi inte nu vill introducera någonting för att senare slå undan fötterna på det genom att lägga på en hög skatt. Det är miljövänligheten som skall premieras med en lägre skatt eller ingen skatt alls. De bränslen som vi inte vill ha skall ha en högre skatt.

Fru talman! Dan Ericsson tog upp den fråga som jag också ville beröra, nämligen klimatfrågan. Jag tycker att riksdagen och regeringen inte riktigt går i takt i den här frågan. Därför vill jag ställa frågan till Alf Eriksson utifrån de faktum att han är talesman i riksdagen för det största partiet. Upplever inte Alf Eriksson det som ett trovärdighetsproblem att vi i riksdagen har fattat ett beslut som innebär att vi skall minska koldioxidutsläppen samtidigt som regeringen i EU har varit med och beslutat om att Sverige får höja utsläppen med 4 %? Är det inte ett trovärdighetsproblem? Argumentet har varit att eftersom vi har varit så duktiga i Sverige tillåter EU oss att höja utsläppen. Tänk er, ärade kammarledamöter, om det skulle bli en generell regel att alla länder som har varit duktiga helt plötsligt skulle få höja utsläppen under det att de som har varit dåliga skulle sänka! Vad skulle slutresultatet bli? Beroende på var man lägger parametern skulle ju slutresultatet bli plus minus noll när det gäller en långsiktig effekt, en långsiktig målsättning för att sänka utsläppen. Alf Eriksson, är det inte ett trovärdighetsproblem att den svenska regeringen inte har fullföljt riksdagens ambition när det gäller koldioxidutsläppen för svensk del?
Fru talman! Nej, det kan inte vara något trovärdighetsproblem, eftersom regeringen aldrig har varit med och beslutat om att vi skall höja koldioxidutsläppen i Sverige. Däremot har man sagt ja till en beräkningsmodell för att fullgöra EU:s åtaganden vid Kyotokonferensen. Det är en helt annan sak. Sedan har vi hört vid ett antal tillfällen att Sverige inte har efterskänkt den del som vi skulle få höja våra utsläpp med. Det hade väl inte varit speciellt positivt för miljön. Det hade ju inneburit att någon annan fick öka sina utsläpp eller minska dem i mindre omfattning. Som vi tidigare har sagt ligger våra mål fast. Vi kommer snart att fatta beslut om ett av delmålen där växthusgaserna ingår. Jag är något förvånad över det intresse som framför allt Göte Jonsson och hans parti ägnar åt koldioxidfrågan. Den kopplas alltid bara till energiframställningen. Det största problemet med koldioxidutsläppen är faktiskt trafiken. Det är kanske där som det är svårast att angripa problemet. Där kommer biobränslen in i bilden.
Fru talman! Alf Eriksson har rätt. De två stora problemen är kommunikationer och energisidan. Vi har inte lämnat kommunikationssidan. Det är väl allmänt känt, Alf Eriksson, att vi har anslagit betydligt mer pengar till forskning. Vi pekar bl.a. på teknikforskningen. Vi menar att man skall få ned utsläppen från trafik och kommunikationer genom forskningsinsatser. Det är genom att forska på teknik som innebär mindre energiinsatser och alternativa bränslen som vi skall nå målen, inte genom att bara höja bensinskatterna. Sedan gällde det frågan om vem som har beslutat. Sverige har ju sin röst i EU oaktat vad man sätter för etikett på det beslut som har fattats. Sveriges ges möjlighet till en ökning. Den beräkning som EU har gjort och den fördelningsmodell som EU har använt ligger också till grund för den sänkningsmodell som FN:s miljökonferens sedan har ställt sig bakom. Det innebär att EU skall sänka utsläppen med 8 %. I det sammanhanget har Sveriges regering ställt sig bakom en modell där Sverige får höja koldioxidutsläppen. Givetvis måste det finnas några motiv bakom detta. Det är där trovärdighetsproblemet ligger. Det går inte att säga att eftersom Sverige har varit så duktigt får vi höja. Tänk efter: Om alla duktiga länder skulle få höja skulle vi plötsligt stå och stampa på samma ställe. Det är inte meningen när det gäller att komma till rätta med koldioxidproblemen.
Fru talman! Sverige har en mycket offensiv inställning till att minska koldioxidutsläppen och växthusgaserna. Det kommer det fortsatta arbetet att vittna om. Det är ganska intressant att höra Göte Jonsson om forskningen om alternativa drivmedel. Det var därför jag ställde frågan om man står fast vid att sänka skatten på bensin och diesel. Det kostar ungefär lika mycket i dagsläget att framställa drivmedel per liter som de fossila bränslen kostar inklusive skatt. Det skulle innebära att om man sänker drivmedelsskatten måste man, för att få någon att med intresse satsa på att använda biodrivmedel, skicka med ett bidrag för att få det introducerat. Det är där jag ser ett trovärdighetsproblem för moderaterna när det gäller införande av alternativa bränslen.

Fru talman! Det är ett viktigt beslut som riksdagen skall fatta i dag. Jag vill i detta anförande sammanfatta och kommentera miljömålsarbetet men framför allt sätta in det i ett större perspektiv. Under lång tid har regering och riksdag fattat beslut om miljömål utan något inbördes sammanhang, utan utvärdering och återkoppling. Ingen har kunnat veta hur många miljömål som finns. Nu får vi en tydlig struktur med 15 nationella miljökvalitetsmål försedda med ett antal mätbara delmål som sedan skall utökas. De nya miljömålen förenklar och effektiviserar miljöarbetet och skapar dessutom förutsättningar för delegering. Beslutet innebär att vi får en bred enighet om grunderna för den moderna miljöpolitiken. Jag är övertygad, Gudrun Lindvall, om att vi kommer att få en hel del oenighet när vi skall utforma de praktiska åtgärderna för att leva upp till målet. Miljökvalitetsmålen har formulerats efter en bred process. Med riksdagens beslut är de också i allt väsentligt förankrade i alla riksdagspartier. Denna enighet bådar gott, och den skall vi använda för att föra miljöfrågorna framåt. Miljökvalitetsmålen spänner [6~över hela det miljöpolitiska fältet: frisk luft, rent vatten, levande skogar och myllrande våtmarker - det finns plats också åt poesi i miljöpolitiken. Övergödning, försurning, klimatpåverkan, strålning - de stora och viktiga hoten mot miljön finns med. Det beslut riksdagen i dag kommer att fatta är en framgång för den moderna svenska miljöpolitiken. Ändå är det bara en del, om än viktig, av den omfattande miljöpolitiska förnyelse vi nu är mitt uppe i. En andra del i denna förnyelse är miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari i år. Regeringen, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kom överens om ett förslag som en enig riksdag sedan ställde sig bakom. · Gemensamma förutsättningar för alla verksamheter som påverkar miljön. Alla skall följa de grundläggande hänsynsreglerna. · Kraven skärps. Bevisbördan för att hänsynsreglerna följs ligger på den som påverkar miljön. · Företagen måste driva ett aktivt miljöarbete. Det följer av förordningen av egenkontroll. · Genom miljökvalitetsnormerna talar regeringen om vilken miljökvalitet som skall finnas på en plats eller i ett vattendrag. · Miljöorganisationerna får rätt att överklaga tillstånd och därmed en starkare ställning. · Kommunernas roll stärks genom ökade möjligheter att utöva tillsyn och ta ut avgifter. En tredje del av förnyelsen är de lokala investeringsprogrammen. Från ett program som omfattar närmare 7 miljarder kronor har staten i och med årets beslut delat ut totalt 3,7 miljarder kronor i stöd till miljösatsningar i kommunerna. Därigenom har vi medverkat till investeringar som kommer att uppgå till ca 17,7 miljarder kronor, varav 12,3 är miljörelaterade. Det skapar 11 500 årsarbeten. De miljöeffekter som kommunerna räknar med är betydande. Koldioxidutsläppen minskar nationellt med 2 %. Det är ett anmärkningsvärt gott resultat, som motsvarar utsläppen från 10 % av Sveriges personbilar under ett år. Det är ett gott resultat inte minst med tanke på den klimatdiskussion som varit i kammaren. Läckage av kväve och fosfor kommer att minska. Det handlar exempelvis om radikala minskningar i Roxen-Glan-området i Östergötland, där det sker en halvering av läckaget. Det i sin tur får effekter för Bråviken och därmed också för vattenkvaliteten i På flera håll, exempelvis i Norrköping, Karlstad, Örebro, Malmö och Göteborg byggs bostadsområden om så att miljöbelastningen och energianvändningen minskar. Energieffektivisering på 1,6 TWh motsvarar ca 65 000 villors energianvändning. Energiomställning från el och olja till förnybara bränslen motsvarar 1 TWh, vilket kan jämföras med energianvändningen i 40 000 villor. Gamla miljösynder städas bort genom åtgärder för marksanering i exempelvis Västervik, Mönsterås och Stockholm. 1 400 hektar kommer att bearbetas så att den biologiska mångfalden ökar. Det gäller livsvillkoren för utter, lekplatser och vandringsmöjligheter för fisk samt bevarande av hotade växter. De lokala investeringsprogrammen är ett nytt sätt att gå mot ekologisk hållbarhet. De människor som jag mött och de projekt som haft förmånen att studera närmare fyller mig med stor framtidstro. Engagemang, beslutsamhet och resurser kan åstadkomma mycket, och vi behöver åstadkomma mycket. En fjärde del av förnyelsen är resursförstärkningarna. I vårpropositionen i år föreslår regeringen, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, kraftiga förstärkningar på viktiga miljöområden. Resurserna till miljöforskningen förstärks rejält, en satsning som jag vet många välkomnar. Inget annat politiskt område, tror jag att man kan säga, är så forskningsberoende som miljöpolitiken. Behovet av att sanera och återställa förorenade mark och vattenområden runtom i Sverige är mycket stort. Därför höjs anslaget till miljösanering med 425 miljoner kronor under den fyraårsperiod som börjar i år. Till detta skall läggas de nära 360 miljoner kronor som hittills beviljats till marksanering inom de lokala investeringsprogrammen. Under denna fyraårsperiod kommer vi att satsa uppemot 1 miljard kronor på detta viktiga område. Det är ett stort och viktigt lyft vi nu kan genomföra. Anslaget till markinköp kommer att mer än fördubblas de närmaste åren. Resurserna till kalkning förstärks med 30 miljoner kronor per år de tre kommande åren, 23 miljoner i år. Skyddet för nyckelbiotoperna förstärks, som vi hört tidigare. En mindre del av satsningarna finansieras genom en indragning av 420 miljoner av det som är kvar av kretsloppsmiljarden. Detta förtar naturligtvis inte intrycket av att det är stora offensiva satsningar som sker, inte minst med tanke på Dan Ericssons inlägg tidigare: Den budget som den borgerliga regeringen lade fram för 1994/95 innehöll 1 315 miljoner kronor till miljön. Enligt regeringens, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag nu ökar detta till 1 668 miljoner kronor år 2002. Det är 350 miljoner kronor mer. Det handlar alltså inte bara om att återställa utan om rejäla resursförstärkningar. Till detta måste man lägga de stora belopp som vi använder inom de lokala investeringsprogrammen. Om man slår ut dem jämnt under fem år innebär det ytterligare 1,3 miljarder per år i offensiva framgångsrika kreativa miljösatsningar. Ett femte område för förnyelse är det internationella samarbetet, där Sveriges medlemskap i EU har tillfört ytterligare möjligheter till påverkan på de europeiska och globala miljöområdena. Vår betydligt strängare lagstiftning för kemikalier föranledde en viss oro vid medlemskapet i EU. Nu kan vi konstatera att i stället för att behöva sänka vår ambitionsnivå har vi kunnat bidra till att höja ambitionsnivån inom hela den europeiska gemenskapen. Genom en rad olika beslut skärps nu avgaskraven för lätta fordon, personbilar och tunga fordon såsom lastbilar och bussar. Kraven är långtgående och innebär insatser på såväl fordons som bränslesidan. I de globala klimatförhandlingarna har EU spelat och spelar en viktig och pådrivande roll. Sverige lyckades som ny medlem i EU få stöd för en gemensam strategi för att motverka de försurande utsläppen. Här, Gudrun Lindvall, hade det inte hjälpt så mycket att genomföra genomgripande åtgärder i Sverige, vilket vi också gör. Här är det viktigt att nå en europeisk överenskommelse om internationella åtgärder mot försurningen, eftersom mycket av den svenska försurningen kommer från andra länder. Under förhandlingarna inför Amsterdamfördraget drev Sverige kravet på att miljöfrågan skulle få en starkare ställning. Resultatet blev målet att arbeta för en hållbar utveckling. Nu tas en handlingsplan fram för en hållbar utveckling i sju viktiga, tunga sektorer: transporter, inre marknaden, energi, jordbruk, fiske, bistånd och industri. Detta är en stor, tung, viktig och lovande process som nu pågår inom EU på miljöområdet. På alla dessa områden har viktiga resultat uppnåtts samtidigt som grunden har lagts för framtiden. Nu gäller det att gå vidare, och låt mig kort ange några områden där jag vill utveckla de instrument som vi har skapat och ytterligare skärpa miljöpolitiken. När det gäller miljömålen har regeringen lagt ut uppdrag på ett tjugotal myndigheter att ta fram delmål och åtgärdsstrategier inom respektive ansvarsområde. Miljömålskommittén och Klimatkommittén kommer därefter att arbeta vidare med materialet inför sina respektive redovisningar till regeringen. En miljömålsproposition lämnas till riksdagen hösten 2000, och den kommer självfallet att utformas i enlighet med de beslut som riksdagen i dag fattar. Propositionen skall innehålla en utveckling av delmålen och förslag till vissa åtgärder för att nå dem. Miljömålen skall vara praktiskt tillämpbara i varje kommun, i varje länsstyrelse och i varje myndighet. En omfattande utbildning kring miljöbalken pågår. Regeringen skall inom kort tillsätta en utredning för att redan från början följa och utvärdera miljöbaken samt föreslå nödvändiga reformer. De lokala investeringsprogrammen har fått viss kritik, även om jag tycker mig se att det har funnits en stor uppslutning bakom syftet och den huvudsakliga inriktningen. Jag kommer nu att tänka igenom hur stödet kan göras effektivare. Ökat deltagande från privata företag och ny teknik är några frågor. Dessutom vill jag se en ökad möjlighet att snabbt behandla bra ansökningar som redan har skickats in och som inte har fått utrymme i de nu genomförda beslutsomgångarna. De resursförstärkningar som vi nu kan genomföra måste ge bästa möjliga resultat. Naturvårdsverket har i uppdrag att se över hur de nya pengarna till skogsinköp skall bli så effektiva som möjligt. Vi skall se över organisationen för den icke universitetsstyrda forskningen på miljöområdet och också hur marksaneringspengarna kan ge så gott resultat som det någonsin är möjligt. Miljökvalitetsmålet om en giftfri miljö ställer stora krav på en ny kemikaliepolitik. Riskvärderingen skall effektiviseras. Ett nytt angreppssätt skall användas. Vi har nu en särskild utredare som skall föreslå nya riktlinjer för den praktiska politiken. Jag arbetar för att skärpa EU:s kemikaliepolitik i enlighet med de riktlinjer som vi vill tillämpa här hemma. Det svenska initiativet till en EU-gemensam försurningsstrategi kommer bl.a. att resultera i ett direktiv om nationella utsläppstak för försurande ämnen. Kraven för utsläpp från stora förbränningsanläggningar skall skärpas. På tio år skall vi nästan ha bort all mark som utsatts för försurning i Sverige. Antalet kretslopp och återvinningen skall öka, mängden avfall skall minska. Producentansvar införs för fler produkter, bl.a. för elektriska varor och elektronik. En deponiskatt införs nästa år. Deponi av brännbart material och senare organiskt material skall förbjudas. Vi driver på i EU för skärpta avgaskrav. Vi samarbetar med Volvo, Saab och Scania för att få fram mindre miljöstörande fordon. En nationell strategi för att minska koldioxidutsläppen utarbetas. Även inom EU skall ett åtgärdsprogram tas fram. Klimatpolitiken är en av de allra viktigaste framtidsfrågorna. Jag skall ta upp en dialog med byggsektorn om hur tillgänglig kunskap när det gäller byggteknik för bättre inomhusmiljö kan tas till vara, om miljödeklaration av byggmaterial och om ökat kretsloppstänkande vid ny och ombyggnation. Jag skall också överväga införandet av miljöklassificering av bostäder. Jag skall se över åtgärderna mot radon och se vad man kan göra när det gäller de ökande barnallergierna. Fru talman! Vi har framför oss ett stort och viktigt program. Och ändå har jag tvingats att utesluta många arbetsuppgifter. För en generation sedan inleddes den moderna miljöpolitiken. Vi som var med då minns hur vår aningslöshet och vår okunnighet undan för undan skingrades. Nu står vi, en generation senare, mitt uppe i en stor miljöpolitisk förnyelse. Nu ser vi också möjligheterna att till nästa generation överlämna ett Sverige där de stora miljöproblemen i vår närhet har lösts. Och det är just den proposition som vi diskuterar i dag som öppnar för denna nästan hissnande vision. Den är utmanande, för att arbetsuppgifterna kommer att kräva mycket av oss, av vår känsla, av vår intelligens, av vår handlingskraft och av vår förmåga att ifrågasätta vår livsstil. Det är lockande, för att det finns så mycket av entusiasm och djäklaranamma hos eldsjälar och engagerade i hela landet på dagis, i skolor, vid universitet, på arbetsplatser och i kommuner. Det är löftesrikt, för vi vet av våra egna erfarenheter att mycket har gjorts och att mycket mer kan göras. Forskare och tekniker arbetar i dag i stor skala med att lösa problem, minska resursåtgången, effektivisera energianvändningen och minska miljöbelastningen. Miljöfrågorna har ibland haft en stämpel av tråkighet och dysterhet. Nu innebär miljöpolitiken förnyelse, kreativitet, problemlösning och hi-tech. Och det är miljöpolitiken som är brännpunkten för dagens stora moraliska och etiska frågor, och dessa frågor kommer vi inte att lösa under en generation. Vilka handlingslinjer kan och skall vi utveckla för att se till att belastningen på vårt jordklot minskar så att naturen skyddas och människans livsbetingelser tryggas? Hur ser vi till att vi inte utarmar jorden på våra barns och barnbarns bekostnad? Det är en god tanke, djupt förankrad i mänsklig erfarenhet och visdom att vi skall förvalta och förmera arvet till nästa generation. Hur skall vi i den rika världen agera för att människor i den fattiga världen också skall få utrymme att utvecklas kulturellt, socialt och ekonomiskt när vi har byggt vårt välstånd på en miljöpåverkan som är långt större än vad som motsvaras av vår andel av jordens befolkning. I dag skulle det krävs tio jordklot för att försörja hela jordens befolkning på vår materiella levnadsstandard. Så blir vår tids stora etiska fråga också en fråga om solidaritet. Det är ont om jordklot, som Harry Martinsson skrev.

Fru talman! Det var väldigt bra att miljöministern bl.a. betonade att vi har EU som ett arbetsredskap i miljöns tjänst och de möjligheter som EU ger för att vi skall kunna begränsa miljöskadorna. I det sammanhanget skulle jag vilja ha ett förtydligande från regeringen: Har man ändrat uppfattning så att det finns ett majoritetsbeslut som innebär att man är beredd att verka för t.ex. fastställande av miljöavgifter? Detta är något som regeringen tidigare har varit motståndare till, men jag förstår att det har skett en omorientering. Det skulle vara bra att få detta bekräftat. Då kan EU också bli effektivare. Miljöministern gjorde en jämförelse mellan åren 1994-1995 och år 2002. Det är klart att om man ser detta som en spännvidd kan beslutet innebära en reell höjning. Men miljöministern kan inte säga annat än att regeringen under den förra mandatperioden kraftigt rustade ned de ordinarie miljöanslagen, och nu har man börjat att bygga ut dem. Det är väl positivt för miljöministern att han nu får ägna sig åt återställare på det här området. Jag sade i mitt anförande att det är bra att man gör detta steg för steg och att det gör att vi kan bygga på detta ytterligare. Men vi skall inte glömma historien: först nedrustning, sedan upprustning. Vi tycker att detta har varit en felaktig strategi. Sverige har bl.a. tappat mycket kompetens under hela denna period. När det gäller de lokala investeringsprogrammen tycker jag inte att man skall inteckna vinsterna innan man ens har satt spaden i jorden. Vi hoppas att dessa skall ge resultat, men ännu har vi inte sett något sådant. Slutligen har jag en fråga till miljöministern. Vi har tidigare här hört från samarbetspartierna att man t.ex. inte vill återkomma till formuleringen om beskattningen av biodrivmedel, men sista ordet är ännu inte sagt. Jag skulle gärna vilja höra miljöministerns uppfattning om denna formulering i vårpropositionen. Gäller den eller gäller den inte?
Fru talman! För att börja med slutet på Dan Ericssons replik är naturligtvis inte sista ordet sagt. Det som finns i vårpropositionen visar hur långt vi har kunnat komma nu av olika skäl, varav flera har ventilerats intensivt här i kammaren. Så sista ordet är naturligtvis inte sagt. Detta är den bedömning som vi har kunnat göra i dag. När det sedan gäller majoritetsbesluten är jag naturligtvis för att EU:s institutioner är sådana att det är möjligt att driva en aktiv miljöpolitik och att inte det mest motvilliga landet kan blockera, dvs. att jag är för majoritetsbeslut som en princip. Jag är också för att man skall kunna skapa möjligheter till minimiskatter inom EU. Det skulle göra det möjligt för oss att driva fram en betydligt mer omfattande miljö och energibeskattning inom EU utan att några enskilda länder kan utnyttja fördelen av att inte ha någon sådan beskattning. När det sedan gäller detta med jämförelser kunde jag även ha gjort en jämförelse med detta år eller nästa år och ändå visat att vår satsning ligger över den satsning som den senaste borgerliga regeringen gjorde. Dessutom är det ju så att om man, vilket jag tycker är helt rimligt, räknar med de resurser som vi nu satsar på de lokala investeringsprogrammen, ligger resurserna till miljöpolitiken förmodligen dubbelt så högt som den senaste borgerliga regeringens resurser gjorde. Detta är egentligen ganska intressanta. Till bilden hör också, Dan Ericsson, att ni lät en hel del av er sista budget finansieras med upplånade pengar, medan vi i dag kan genomföra denna omfattande satsning på miljöområdet samtidigt som vi har ett gott överskott i den statliga budgeten. Det säger också någonting om skillnaden och om vad som har hänt på de senaste fyra fem åren.
Fru talman! Miljöministern sade att det var olika skäl som låg till grund för formuleringen i vårpropositionen och att sista ordet inte är sagt. Det är lite bekymmersamt, tror jag, för alla dem som står i startgroparna för att få fram alternativen till fossilbränslen när signalen blir, som det står skrivet här, att det år 2004 blir en beskattning på dessa. Det är en direkt motsatt signal till den som exempelvis vi i utskottet ger i vårt betänkande, att vi skall underlätta introduktionen just för att kunna hantera klimatfrågorna, som jag noterade att miljöministern sade är en av de främsta miljöfrågorna, även om han nu inte sade att det är den främsta. Men den rangordningen kan jag godkänna. Men det är fortfarande signalen ut, att alternativen blir fler, som gör att man inte vågar satsa. Det bästa som kunde hända nu vore att miljöministern inte bara sade att inte sista ordet är sagt, utan att det inte gör någonting om vi i riksdagen gör en omformulering och att formuleringen inte återkommer i budgetpropositionen. Det tror jag skulle underlätta för infasningen av alternativ för att just få bort fossilbränslen. Sedan detta med beräkningarna. Det är utmärkt att vi återställer miljöanslag på punkt efter punkt. Det är utmärkt att bygga vidare på detta, men det har ju skett till priset av en kraftfull nedrustning som har slagit hårt ut i organisationer och olika myndigheter. Vi har tappat väldigt mycket kompetens och fart, alltså en temposänkning, som man sade från miljösidan när miljöpropositionen kom. Det som har skett är att vi har tappat ett antal år. Men jag skall vara positiv och hoppas att återställandet kan fortsätta. Vi kommer i alla fall att bidra till att förstärka miljöbudgeten ytterligare.
Fru talman! Den argumentering som Dan Ericsson använde nu är lite förbluffande. 1994 var det ett underskott i den statliga budgeten på 13-14 %. Det är klart att det fanns inget utgiftsområde som inte i viss utsträckning fick tas i anspråk för att sanera de bedrövliga statsfinanserna som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. Det skedde med stor motvilja från socialdemokraterna, och det skedde säkert med lika stor motvilja från Centern, som stödde denna politik. Nu har vi på tre fyra år vänt underskottet i de statliga finanserna så mycket att det motsvarar 270 miljarder kronor - 30 000 kr för varje enskild person som bor i detta land. Vi har skapat en stabil ekonomisk grund, inte bara för att återställa utan för att öka resurserna till miljöpolitiken väsentligen. Med de lokala investeringsprogrammen satsar vi i dag mer än dubbelt så mycket som den borgerliga regeringen satsade med stöd av lånade pengar. Det är så det ser ut, Dan Ericsson.
Fru talman! Först vill jag ge miljöministern ett erkännande. Jag tycker att nu går talet från Miljödepartementet i takt med den faktiska politiken. Tidigare var det ofta så att man utifrån verbala ambitioner låg på en betydligt högre ambitionsnivå än vad den faktiska politiken redovisade i olika sammanhang. Jag tror att den nye miljöministerns taktik, att tal och praktik sammanfaller, ökar trovärdigheten för regeringens miljöpolitik. Jag vill ge detta erkännande. Jag tycker också att det är bra att miljöministern har lyssnat till hela debatten. Det är inte i alla sammanhang som vi upplever detta. Sedan vill jag ställa några frågor. Den första gäller resursförstärkningarna, som jag tycker är bra, när det gäller t.ex. biotopskydd, när det gäller att klara skogsinköp och liknande. Vore det inte bättre, miljöminister, om man lade pengarna i en pott i stället för att ha dem uppdelade mellan å ena sidan naturreservat och den formen av satsningar och å andra sidan biotopskydd? Det kan ju mycket väl inträffa att vi utifrån faktiska situationer behöver satsa mer på biotopskydd ett år än på naturreservat och den formen av bevarandeintressen. Nu ligger det budgetmässiga spärrar mellan kontona. Jag tror att större effekt skulle uppnås om man hade ett konto för biotopskydd, inköp av skog, naturreservat och den formen av bevarandeinsatser. Den andra frågan ställde jag i mitt anförande. Den gäller synen på naturvårdspolitiken. I och för sig skall man inte dra för långtgående slutsatser av en rapport om en tankekedja, eller tankesmedja heter det visst, utifrån ett samtal om naturvårdspolitiken. Men kontentan av detta skulle bli en eventuell radikal förändring av naturvårdspolitiken. Då är det viktigt att gå i takt när det gäller vad ministern diskuterar och vad vi diskuterar i kommittén som behandlar samma frågor. Ett litet besked på den punkten, tack.
Fru talman! Det skall bli. Att lägga allt i en pott ser jag som en lite praktisk fråga. Det ligger en del i resonemanget att ibland kan en fråga var viktig och ibland en annan och att man då kan behöva lite flexibilitet. Men det är inte säkert att det är så lätt att genomföra. Det var egentligen den konstruktionen man valde genom att sammanföra kalkningspengar och skogsinköpspengar. Det löste ju liksom inte problemet, för den flexibilitet som konstruktionen gav uttryck för var aldrig möjlig att utnyttja. Det fanns starka krav på att kalkningen skulle fortsätta på en hög nivå. Det fanns, som jag sade, ingen flexiblitet i anslagen. Men det är en tanke som man kan pröva och fundera på. Jag ser det i och för sig inte som en stor fråga utan mer som en praktisk fråga. När det gäller naturvårdspolitiken är det bra att jag får tillfälle att tala om vad jag egentligen tycker. Det händer ju inte så ofta att jag får den möjligheten, t.ex. när jag påstås anse att alla miljöproblem är lösta. I det här fallet är det klart att vi inte skall göra reträtt i något avseende när det gäller biotopskydd och andra viktiga landvinningar inom miljöpolitiken och naturskyddspolitiken. Nu har vi arbetat på ett visst sätt ganska länge. Vi har nått goda resultat. Vi har också lyckats öka resurserna till naturvårdspolitiken. För mig som ny miljöminister, dessutom starkt naturintresserad, är det naturligt att fundera på hur vi nu kan vrida om miljöpolitiken och hur vi kan använda de nya resurserna, inte för att göra reträtt från det gamla utan för att hitta de nya infallsvinklarna och möjligheterna. Jag ser med stor förväntan fram emot den tankesmedja som vi skall ha om detta. Ett stort antal personer med med olika erfarenheter av naturvårds och miljöpolitik kommer att kunna spekulera helt förutsättningslöst om dessa viktiga och intressanta frågor.
Fru talman! Jag tycker nog att medlen till biotopskydd och skogsinköp för bevarande ligger betydligt närmare varandra än medlen för skogsinköp och kalkning. Där stämmer inte ekvationen, men så är faktiskt fallet när det gäller insatser för bevarande av biologisk mångfald i skogen, oaktat vad det gäller och vilken benämning det har. Jag tror att man skulle uppnå effektivitetsvinster. När det sedan gäller tankesmedjan tror jag att det är väldigt viktigt, miljöministern, att vi också därvidlag går i takt. I Miljömålskommittén kommer nu sektorsmyndigheterna, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och andra att redovisa synpunkter på vilka delmål som skall sättas upp. Då är det också viktigt att få det underlag som miljöministerns tankesmedja kan smida fram. I annat fall hamnar vi i det läget att Miljömålskommittén lägger fram förslag som inte stämmer med tankesmedjans resultat. Jag tror att det är viktigt att det här samordnas, om det skall bli en positiv effekt av det hela. Jag ställde inledningsvis frågan hur miljöministern ser på gasledningen genom Sverige, och jag vill upprepa den frågan.
Fru talman! När det gäller tankesmedjan är det klart att vi skall försöka göra en samordning och att alla de synpunkter som framförs skall föras vidare, men det är inte det som är huvudsyftet. Tanken är den att vi skall ha inte bara myllrande våtmarker utan också en myllrande debatt. Det är väl bara bra att det pågår arbete inom myndigheterna, att det anordnas tankesmedjor och att det diskuteras runtom i Sverige i olika sammanhang i dessa viktiga frågor. Även mångfalden har ett intresse för en spännande och stimulerande debatt, som dessutom kan ge goda resultat. Jag har ganska många gånger svarar på frågan om gasledningen; i frågestunder i riksdagen osv. Jag vill inte medverka till introduktionen av den här nya stora infrastrukturen, som kan innebära att vi sätter oss fast i ett nytt fossilt bränslesystem.
Fru talman! Även jag vill uttrycka tillfredsställelse över att vi i de här viktiga frågorna får tillfälle att diskutera med miljöministern. Det är oerhört viktigt och glädjande att ministern deltar i debatten. Jag är också glad över att ministern betonar EU:s roll. Jag skulle i första hand vilja se en ännu starkare och tydligare betoning av EU som ett miljöprojekt. [6~Det gjordes en omfattande genomgång av miljöpolitiken, och det finns väl några punkter som lämnar frågor kvar. Låt mig, fru talman, återkomma till biobränslet. Anledningen till att åtminstone jag tragglar med den frågan är att jag nyligen hade tillfälle att delta i ett möte med biobränsleproducenter där det uttrycktes en mycket stor oro för vad som komma skall. En stor del av mötet upptogs av den här frågan. Det är viktigt att man inte fortsätter att ge felaktiga signaler, om sådana har givits. Det är inte vi utan de här personerna som har tolkat signalerna på detta sätt. Det måste för det första skapas större klarhet i dag i den här frågan. Jag vill för det andra att vi i dag får större klarhet än tidigare vad gäller torven som bränsle. Hur ser man på värdefulla myrmarker som Tönningfloarna osv.? När det gäller kalkningen har jag tidigare haft möjlighet att ställa en fråga till miljöministern. Har det från experter också framförts synpunkter om risker med kalkningen och om att vi bör ta större hänsyn till speciella förhållanden? Har det hänt någonting på den här punkten, och kommer det att vidtas några särskilda åtgärder?
Fru talman! När det gäller biobränslet vill jag egentligen bara upprepa det som jag har sagt tidigare. Låt mig bara säga att jag är lite förvånad över att den första miljödebatt som jag deltog i här i riksdagen, i december förra året, nästan enbart handlade om kalkningen och att debatten i dag i väldigt hög grad har handlat om biobränslefrågan. Är detta den stora och grundläggande frågan till regeringen vid ett sådant här tillfälle, måste jag säga att regeringen upplever sig ha ett väldigt starkt stöd. Frågan är inte riktigt så klar att man kan utfärda långsiktiga löften om total skattebefrielse. Det förvånar mig också att alla ni som tagit upp den här frågan har gjort den totala bedömningen att en sådan är miljöpolitiskt kostnadseffektiv. I så fall erkänner jag att ni har kommit lite längre än vad jag själv har gjort i den här frågan. När det gäller torven vill jag göra det påpekandet att torven i klimatpolitiken räknas som ett fossilt bränsle. Det är ett skäl utöver naturvården att vara väldigt restriktiv när det gäller torvbrytning. Jag upplever mig som restriktiv när jag bedömer olika ärenden i det sammanhanget.
Fru talman! Jag är glad över detta klarläggande när det gäller torven. Det var ett tydligare besked än vad vi tidigare har fått. Jag tycker att det är tillfredsställande. Biobränslet är inte någon liten fråga. Det är en central fråga i den fortsatta omställningen till framtida energislag, vinden, solen och biobränslet. Felaktiga signaler kan ganska tydligt bidra till att stoppa en sådan utveckling. Jag ser biobränslet som en mycket central och viktig fråga för utvecklingen på miljöområdet.
Fru talman! Det är en stor fråga, och det handlar om väldigt mycket pengar. Det kommer nu en mycket positiv signal om skattebefrielse för en ganska lång period, och vi återkommer så fort vi kan med en bedömning av om den skattefriheten bör utsträckas ytterligare.
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag hoppas att miljöministern inte menar att det framöver skall råda oenighet om miljömålen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det finns kanske andra partier som inte har samma ambitioner. Jag hoppas att vi kommer att kunna bli överens och att regeringen kommer att vilja ha lika ambitiösa delmål som Miljöpartiet har. Det har presenterats en hel del sådana i motioner, och jag hoppas att de har lästs och även kommer att hanteras i de utredningar som nu pågår. Det börjar faktiskt komma ut mycket miljögott av miljöinvesteringarna. I början var det tyvärr inte så. I början gick pengarna till projekt som kanske inte var så speciellt miljöbra. Vi i Miljöpartiet anser att det är väldigt bra att regeringen har lagt in möjligheter att söka bidrag för marksanering. Vi menar också att det som kommer nästa gång och som gäller allergisanering är viktigt. Vad gäller allergier kan vi konstatera att en indikator på hur miljöarbetet har lyckats är hur mycket allergier vi har, framför allt barnallergier. Sverige ligger ju därvidlag på en hög nivå. Jag skulle vilja höra på vilket sätt miljöministern kommer att agera för att eventuellt börja komma till rätta med detta. Jag skulle också vilja fråga om miljöministern inte ser några problem med det förslag till kemikaliepolitik som har presenterats här och med det faktum att det inom EU råder fri rörlighet för varor. Kommer Sverige att testa miljögarantin på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare? En annan fråga är: Ser miljöministern några problem med den skatt på avfall som nu föreslås? Finns det en risk för att man börjar elda sopor på ett sätt som gör att vi skapar miljöproblem i luften i stället? Att allting sprider sig och att ingenting försvinner är sanningar som vi har fått lära oss att leva med och som gör att man måste visa en mycket stor försiktighet. Jag vill också lägga till att jag är glad för att miljöministern lyfter fram miljöbalken. Enligt Miljöpartiets uppfattning var den det mest positiva - jag vill inte säga det enda positiva - som kom under den förra mandatperioden. Vi från Miljöpartiet drog i det sammanhanget ett tungt lass.
Fru talman! Det är alldeles riktigt. Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan möjligen bli oeniga i olika sakfrågor, men det han hända att möjligheterna till oenighet är större mellan regeringen och andra partier i de här frågorna, när vi väl fortsätter att angripa detta praktiskt och hittar konflikter med t.ex. äganderätt, som någon tidigare tog upp. Som Gudrun Lindvall säkert är väl medveten om är barnallergier ett område som man måste vara orolig för och som jag ha ägnat mig ganska mycket åt under detta halvår. Det är helt oacceptabelt att vi i ett samhälle där vi försöker att öka hälsan och minska ohälsan, och lyckas med det på nästan alla områden, tvingas se hur barnallergierna hela tiden ökar i omfattning. Det kan hänga samman med innemiljöer av olika slag. Jag kommer som jag nämnde tidigare att arbeta aktivt med innemiljöfrågorna framöver. Det är också viktigt att vi får en forskning som lite bättre än i dag kan klargöra orsakerna till det här förhållandet. I den mån de hänger ihop med innemiljön är jag naturligtvis beredd att göra det som är möjligt för att möta detta ökande problem. Jag ser inte det problem med vårt EU medlemskap som Gudrun Lindvall ser när det gäller kemikaliepolitiken. Vi har visst möjligheter att förbjuda olika typer av kemikalier på olika sätt. Vi fick förra veckan ett förslag från Kemikalieinspektionen om ett förbud mot vissa bromerade flamskyddsmedel. Vi har i den kemikaliepolitik som finns i dagens proposition sagt att om inte frivilligheten fungerar måste vi allvarligt överväga hårdare tag. Det är bra om man kan genomföra sådana förändringar på frivillig grund. Men det är inte uteslutet att vi också skall använda lagstiftning och regleringar. Det finns ett bra utrymme inom EU för detta. Det är lite märkligt att jag sitter i ministerrådet i Bryssel och diskuterar konstruktivt och positivt med mina gröna kolleger, som är starka EU-anhängare, men i den svenska riksdagen diskuterar jag med miljöpartister som är starka motståndare till EU som ett miljöpolitiskt instrument.